Fru talman! Margaretha af Ugglas sade sig förstå att jag inte ville tala om Vietnam, Nicaragua och Laos. Men jag sade inledningsvis, som af Ugglas inte hörde, att vi har gjort en arbetsfördelning. Jag skulle kunna tala om alla dessa punkter, men vi har kommit överens om en uppdelning i den socialdemokratiska utskottsgruppen. Så andra kamrater kommer att tala om Vietnam, Nicaragua och länder i övrigt. Sedan säger Margaretha af Ugglas att det är vi socialdemokrater som överger kvinnorna och barnen i de länder där man lider nöd. Jag har försökt att tala om att det är till människorna vi riktar vår u-hjälp. Tyvärr lever många av dessa i länder vilkas regeringar vi inte accepterar. Vi accepterar inte Vietnams ockupation av Kampuchea. Vi accepterar inte händelseutvecklingen i Etiopien. Det är en lång rad av länder vilkas regimer vi inte tycker om. Men hjälpen från de rika industriländerna går till alla dessa människor som uppenbarligen behöver den. Rune Ångström kritiserade mig starkt för att jag stött idén om att ta 280 miljoner av reserverade medel. Det är i och för sig beklagligt att det blir reservationer i biståndet. Meningen är ju att de pengar som vi anslår skall användas. Men med hänsyn till våra biståndspolitiska mål och kravet på effektivt utnyttjande av pengarna blir det utomordentligt stora reservationer, vilket är beklagligt. Men vi skall väl vara överens om att vi inte skall betala ut pengar utan kontroll, för då hjälper vi inte. Biståndet skall utnyttjas för utveckling i de olika länderna. Då blir det tyvärr reservationer. Därför har vi nu som en engångsföreteelse räknat om 280 miljoner en gång till. Man kan säga att det är ett svek. Men jag gör den deklarationen att vi inte övergett enprocentsmålet. Detta tillfälliga utnyttjande av reserverade medel skall alltså inte tolkas som ett övergivande av enprocentsmålet. Gunnel Jonäng talade om att man från centern tillstyrker betalningsbalansstödet. Det är vi glada över att ni gör. Men det var knappast någon replik till mig, för vi är ju överens på den punkten. Oswald Söderqvist kritiserade krediterna. Naturligtvis skall det icke under några omständigheter få vara svenska företags intressen som styr vår biståndspolitik. Det är vi helt överens om. Men det kan väl inte vara fel om svenska arbetare med sitt tekniska kunnande medverkar i uppbyggandet av de fattiga länderna. Om svenska företag på ett bra sätt kan vara med och bygga kraftverk, utveckla industrier, medverka i landsbygdsutvecklingen, osv, kan det inte vara något fel att de också gör det. Men jag vill gärna deklarera att kapitalistiska intressen av det slaget inte får styra biståndspolitiken. Där det är möjligt för svenska företag att göra en insats är det dock rimligt att de också får medverka. Då ger vi även svenska arbetare en chans att få jobb.
Fru talman! Det verkar som om Stig Alemyr inte riktigt förstår att en av svagheterna i socialdemokratisk biståndspolitik just är att den i så oerhört hög grad har varit regimorienterad. Så har den varit ända sedan början av 1970-talet. Det var då principen knäsattes. Bara vi samarbetar med rätt progressiva regimer, kan vi arbeta i stora landprogram, sade man. Biståndspolitiken blev ovanligt villkorslös. Man sökte inte alternativa vägar att nå de fattiga människorna. Vi har sedan fått uppleva en sorglig utveckling. Många av de regimer som man hyste förhoppningar om har blivit nya förtryckarregimer. Det är helt nödvändigt för trovärdigheten i svensk biståndspolitik, både ur demokratisk synpunkt och med hänsyn till mänskliga rättigheter, att vi nu i ökad utsträckning prövar vägar att hjälpa de fattiga människorna, så att hjälpen når fram. Det är denna diskussion som vi måste föra, om vi skall ha någon trovärdighet kvar. Vi måste se till att hjälpen leder både till ekonomisk Prot. 1985/86:117 och social utveckling och till en demokratisk utveckling. Vi måste söka vägar förbi regeringskanalerna ut till människorna, och vi har möjligheter att göra det. Det finns enskilda organisationer, både i mottagarländerna och här hemma. Det är den vägen vi måste gå. Det finns positiva exempel redan i det bistånd som vii dag bedriver. Låt oss vidga det arbetet. Jag kan peka på den humanitära hjälpen till Sydafrika. Vi försöker där på ett verksamt sätt stödja krafter inne i Sydafrika som arbetar mot apartheid. Det finns möjligheter att verka på detta sätt. Låt oss arbeta så i fler länder! Låt oss stödja en demokratisk utveckling!
Fru talman! Den 17 april i fjol riktade en prominent företrädare för socialdemokraterna mycket hård kritik mot moderaterna för att de räknade in reservationerna i sina anslagsberäkningar. Jag läser ordagrant ur protokollet: ”Ingen människa kan på allvar tro att inte behoven finns av de trots allt blygsamma anslag som vi ställer upp med i Indien, Tanzania, Etiopien osv. Jag tror inte att svenska folket ställer upp på den bedömningen, efter vad de får se i TV-rutan dag efter dag. Jag tror i stället att svenska folket kräver av oss som sysslar med bistånd — inom SIDA, i regeringen och här i Sveriges riksdag — att vi skall se till så att biståndsmedlen blir utnyttjade, inte att vi skall ge upp och säga: ”Det gick inte att hjälpa. Det blev så mycket pengar över, så vi måste ge mindre pengar i stället.” Jag tvivlar inte på Stig Alemyrs engagemang då det gäller vårt bistånd, och hans uppgift här i riksdagen är allt annat än avundsvärd. Det måste vara genant att stå i kammaren och som en liten ångerfull gosse å regeringens vägnar upprepa: Detta är en engångsföreteelse, det skall inte hända igen.
Fru talman! Nej, det är naturligtvis inte fel om svenska företag får order i utvecklingsländerna och det ger jobb i Sverige, självfallet inte. Men det är fel om det från början förutsätts. Man skall låta det land som berörs välja. Det är det som inte sker när vi ge u-krediter. Jag tycker att Kotmaleprojektet i Sri Lanka är ett mycket bra exempel på den negativa inverkan som användningen av biståndsmedel till krediter har. Detta projekt, som folkpartiregeringen startade, är enligt min mening ett lågvattenmärke i svensk biståndspolitik, som vi borde återkomma till och utvärdera på ett helt annat sätt än vad som hittills har skett. Vi skall undvika att ge biståndsmedel till u-krediter. Vi skall inte binda biståndet genom att använda sådana krediter. Ge bistånd till utvecklingsländerna, och låt dem själva bestämma om de vill använda pengarna i sådana sammanhang! Men det får inte vara ett krav från början, som det blir när man ger u-krediter.
Fru talman! Jag har under min långa politiska tid i riksdagen fått höra många olika karakteristiker av mig, men detta var verkligen första gången som jag hörde någon säga att jag ser ut som en liten ångerfull pojke. Jag vet inte om kammarens ledamöter i övrigt tycker att det är en riktig karakteri Prot. 1985/86:117 stik. 16 april 1986 Jag ångrar ingenting i detta sammanhang. Jag har talat om att det, tyvärr, ZH oo finns stora reservationer och att det inte är ett mål i sig att sådana skall förekomma. Rune Ångström kan tala med sin partikollega i SIDA:s styrelse, som har ansvaret för huvuddelen av de aktuella pengarna. SIDA:s styrelse har, såvitt jag vet, aldrig fått någon uppmaning från representanter för folkpartiet att göra av med mer pengar än man hittills har lyckats med. Men det kanske kan bli en ny politik från ert håll i SIDA:s styrelse. Vi har alla varit överens om att de pengar som vi betalar ut skall användas på ett bra sätt, så att de kommer de fattigaste människorna till del. Det kan då krävas långa planeringsperioder. Jag är som sagt inte ångerfull, men vi alla måste tyvärr vara det på en punkt: Det har genom årtiondena inte varit möjligt att effektivt använda alla de pengar som vi har anslagit. Jag skall inte fortsätta striden med Margaretha af Ugglas. På slutet av sitt inlägg manar Margaretha af Ugglas: Låt oss stödja en demokratisk utveckling! Det instämmer jag i. Också jag har sagt att vi skall stödja den demokratiska utvecklingen. Vi är alla överens om det. Skillnaden är bara att Margaretha af Ugglas väljer ut en del regimer som hon inte tycker om och säger: Ge inte några pengar till dem! Jag däremot hävdar att det även i de länderna är människor i nöd som får vår hjälp. Margaretha af Ugglas vill att vi skall låta de enskilda organisationerna kanalisera ytterligare pengar i andra länder. Jag sade i mitt anförande att de redan gör det. De enskilda organisationerna får inte bara det belopp som avsätts under anslaget till enskilda organisationer, utan även via andra anslagsposter bortåt 1 miljard. Jag har all anledning att understryka vilket bra arbete som svenska enskilda organisationer utför vid sidan om de av staten anställda personerna, som också gör ett mycket gott arbete. Vi fortsätter på denna linje, och det har gjorts ett allmänt uttalande om att vi framöver successivt kommer att höja även det anslag som är direkt riktat till de enskilda organisationerna. Vi tror nämligen att deras arbete är viktigt, inte minst när det gäller att utveckla det demokratiska samhällsskicket.

Fru talman! För några veckor sedan publicerades en FN-rapport om katastrofläget i Afrika. Den berättar att miljoner människors liv i Etiopien, Sudan, Mogambique och Angola hotas i år om inte bistånd snabbt kommer fram. Rapporten redovisar också att katastrofläget i Afrika är mindre akut än för ett år sedan. Ett omfattande internationellt bistånd har räddat många människors liv. | Situationen i Afrika visar många oroande drag. De flesta länderna söder om Sahara har fått uppleva ekonomisk tillbakagång. Torka, ökenutbredning och en allt sämre förmåga att producera livsmedel är vanligt förekommande. Länderna i södra Afrika drabbas av Sydafrikas destabiliseringspolitik. Den internationella ekonomiska krisen har slagit hårdast mot de fattigaste 31 länderna. Råvarupriserna har i allmänhet sjunkit. På 1980-talet har dessutom skuldproblemen vuxit dramatiskt. Men det finns också framgångar att peka på. Hälsovård och utbildning har byggts ut och givit goda resultat. Människor lever i genomsnitt längre, och genom förbättrad utbildning har man gjort investeringar för framtiden. Men levnadsstandarden har sjunkit till samma nivå som för 25 år sedan. Inte ens en stark återhämtning i världsekonomin kan återställa ländernas utrikesbalans under överskådlig tid. IT Asien kan, som kontrast, konstateras en relativt snabb ekonomisk tillväxt i många länder. Detta kan dock inte dölja det faktum att det i denna världsdel finns betydligt fler fattiga människor än i Afrika. I Latinamerika brottas huvuddelen av länderna med gigantiska utlandsskulder, vilket allvarligt försvårar utvecklingen mot demokrati. Vad vi nu bevittnar är vidgade klyftor mellan i-länder och u-länder samtidigt som skillnaden mellan olika grupper av u-länder blir allt större. Skillnaderna i förutsättningar för ekonomisk och social utveckling i olika delar av världen blir allt tydligare. Det är i denna miljö som det internationella biståndet har att verka. De stora i-ländernas bistånd har under 1980-talet minskat, räknat som procent av ländernas bruttonationalinkomster. Den s.k. nord-syd-dialogen har avsatt magra resultat. Det är därför en viktig uppgift att söka få till stånd en mer aktiv och handlingsinriktad diskussion i de multilaterala organisationerna för att främja internationell solidaritet. Den svenska regeringen står fast vid målet att anslå 1 90 av bruttonationalinkomsten för bistånd. Tillsammans med ett fåtal andra länder har Sverige dessutom överträffat FN:s mål om 0,7 96 i biståndsutbetalningar. Enligt preliminära beräkningar har vi under 1985 ökat våra utbetalningar från 0,80 till 0,86 96. I den svenska riksdagen råder enighet om de fyra huvudmålen för vårt bistånd. Vi är också överens om att huvuddelen av det svenska biståndet skall gå till de fattigaste länderna. Detta har inneburit att en stor del av vårt utvecklingssamarbete är inriktat på Afrika och särskilt på de länder som drabbats hårdast av de senaste årens djupa kris. Med denna inriktning av vårt bistånd kan vi knappast förvänta oss snabba framgångar. Genom ett långsiktigt och uthålligt samarbete kan vi dock se påtagliga resultat. Men det svenska biståndet utgör bara en mindre del av mottagarländernas totala utvecklingsresurser. Det krävs också att länderna själva bestämmer sig för en politik som kan vinna tilltro. Detta är viktigt att påpeka, bl.a. i anslutning till den debatt som nyligen ägt rum om Etiopiens jordbrukspolitik och vårt samarbete på det området. I den svenska biståndspolitiken fäster vi stor vikt vid livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling, särskilt vad gäller miljö, markvård och energi. Tyngdpunkten ligger inom landprogrammen, men insatser görs också utanför programlandskretsen och inom andra anslagsposter för bilateralt samarbete. Därtill ger Sverige ett omfattande stöd till FN-organens verksamhet inom miljö och jordbruksområdet. För att stimulera till ytterligare insatser på dessa områden planerar vi nu att inbjuda till en nordisk konferens i Helsingfors om miljöfrågorna i tredje världen, om de biståndsinsatser som görs och vad som ytterligare behöver göras. Till konferensen kommer vi att inbjuda miljöorganisationer, folkrörelser och statliga institutioner i Norden. Regeringen har tagit initiativ till ett långsiktigt forskningsprogram på skogsoch miljöområdet. Behovet av kunskap om miljöförhållandena i u-länderna är stort samtidigt som möjligheterna att bedriva forskning där är små. Vid FN:s extra generalförsamling om Afrika som hålls om en dryg månad kommer vi från svensk sida att framhålla miljöaspekterna för att få till stånd en framtidsinriktad utveckling i u-länderna. Fru talman! Majoriteten av världens kvinnor lever i en mycket utsatt situation, en situation som på många håll förvärrats genom den ekonomiska krisen. I u-länder har kvinnor ofta huvudansvaret för familjens överlevnad och bär upp produktionen av livsmedel. Erfarenheten visar att bistånd till kvinnor får god spridningseffekt och når viktiga målgrupper för det svenska biståndet. Genom ett särskilt handlingsprogram för ett kvinnoinriktat bistånd söker vi i samarbete med mottagarländerna bidra till att stärka kvinnors deltagande i utvecklingsprocessen och att förbättra deras ställning i produktionen och i samhället. Vid sidan av livsmedelsförsörjningen och miljöförstöringen är en av de mest akuta frågorna i dag u-ländernas skuldsituation. Skuldproblemen i många u-länder är av en sådan omfattning att de utgör ett direkt hot mot ländernas utveckling och mot meningsfullt biståndsarbete. På mindre än ett årtionde har u-ländernas skulder nästan femdubblats och uppgår till 7 000 miljarder kronor. Skuldländerna tvingas avsätta nästan en fjärdedel av sina exportintäkter för skuldåterbetalningar. I vissa länder, t.ex. flera av de allra fattigaste, är denna siffra ännu högre. Penningströmmarna är större från än till u-länderna. Tredje världen har blivit en nettoexportör av kapital till de rikare länderna. I den svenska biståndspolitiken går det inte att bortse från u-ländernas växande skuldbörda. Innevarande budgetår anvisas därför 400 milj.kr. av svenska biståndsmedel för att hjälpa länder med akuta betalningsbalansproblem. Regeringen beslutade förra veckan att av dessa medel anslå 350 milj.kr. till Mogambique, Tanzania, Vietnam och Zambia. Under det senaste året har vi noterat en ökad internationell insikt om allvaret i tredje världens skuldsituation. För 1986/87 räknar vi därför med att stödja insatser inom ramen för internationellt samordnade aktioner. Avsikten är att det nya stödet i första hand skall användas för gemensamma aktioner med andra industriländer och internationella biståndsorgan. Ett viktigt första steg för att genomföra en sådan internationell strategi var Världsbankens och Valutafondens möten i förra veckan i Washington. Jag konstaterar med glädje, fru talman, att det i riksdagen finns en stor uppslutning kring målsättningen att Sverige bör göra insatser för att lindra u-ländernas skuldbörda, även om vi har olika åsikter om hur det skall ske. Att främja en demokratisk utveckling är ett av de fyra biståndsmålen och intar en central plats i biståndssamarbetet. Demokrati och mänskliga rättigheter är dock långt ifrån självklara inslag i många u-länder. Att utveckla demokrati är en tidskrävande process. Denna insikt får emellertid inte minska våra ansträngningar att aktivt och medvetet finna former för ett samarbete som bidrar till utveckling i demokratisk riktning. Det folkliga inflytandet är kärnan i den process som leder till demokratisering. Våra biståndsinsatser bör utformas så att de underlättar människors möjligheter att ta del i och påverka samhällsutvecklingen. Den svenska regeringen kommer med kraft att betona demokratimålet i den fortsatta biståndsdialogen. I de flesta mottagarländer stöder Sverige insatser som särskilt är inriktade på att främja en demokratisk utveckling. Stöd ges exempelvis till uppbyggnaden av demokratiska förvaltningssystem, valförberedelser, kommunalt självstyre, fackföreningsrörelser, kooperativ verksamhet och massmedier. Därtill kommer utbildningsinsatser av olika slag. Jag anser att vi mer konsekvent bör inrikta de svenska biståndsprojekten mot ökat folkligt engagemang och deltagande. Inom landsbygdsutveckling, inom miljöoch markvård och inom utbildningssektorn har erfarenheten visat att befolkningens engagemang varit en förutsättning för framgång. Vi bör sträva efter att inom olika biståndsprojekt utveckla arbetsmetoder som är baserade på delaktighet och beslut i demokratiska former. Det är regeringens bestämda strävan att genom biståndsarbete främja demokrati och värna mänskliga rättigheter. Det humanitära biståndet har ökat kraftigt under senare år. Denna biståndsform är ett konkret uttryck för insatser till människor vars mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Genom denna form av bistånd ger vi hjälp till offer för apartheidsystemet i Sydafrika och till dem som utsätts för politiskt förtryck i Latinamerika. Det är vidare ett stöd till folkliga rörelser som arbetar mot förtryck och för demokrati. Det är en moralisk plikt för Sverige att på olika sätt verka för att Sydafrikas apartheidpolitik upphör. Genom sanktionspolitik, humanitärt bistånd till befrielserörelserna och bistånd till utsatta länder i regionen stödjer vi en övergång till majoritetsstyre. Den destabiliseringspolitik som Sydafrika bedriver mot sina grannstater har på senare tid trappats upp. Syftet är att tvinga in länderna i ett ekonomiskt beroendeförhållande till Sydafrika. Destabiliseringspolitiken har försvårat uppbyggnaden och utvecklingen av de fria staterna i södra Afrika. I detta läge är det svårt att genomföra långsiktiga biståndsinsatser. Genom destabiliseringspolitiken vill Sydafrika skrämma bort biståndsgivarna. Jag anser att det är viktigt att vi inte faller offer för detta hot, utan anpassar biståndet till de förutsättningar som råder. Biståndet till det hårt utsatta Mogambique är ett exempel på sådan anpassning. En stor del av det bilaterala biståndet — drygt 40 96 — går till länderna i södra Afrika. För några månader sedan gjorde de nordiska länderna en överenskommelse med länderna i södra Afrika, de s.k. SADCC-staterna, om vidgat ekonomiskt och kulturellt samarbete. Ytterst syftar detta, liksom det övriga biståndet till SADCC-länderna, till att göra dessa mindre beroende av Sydafrika, såväl politiskt som ekonomiskt. Fru talman! De biståndsengagerade organisationerna har haft avgörande . betydelse för biståndsviljans framväxt och fortsatta förankring i vårt land. Erfarenheter genom åren visar enskilda organisationers goda förmåga att förmedla bistånd. Denna positiva syn på enskilda organisationers biståndsverksamhet innebär att det är naturligt att öka anslagen. Anslagstillväxten bör dock ske i sådan takt att organisationerna också fortsättningsvis kan göra goda insatser och samtidigt behålla sin egenart. Detta bör även kunna ske inom den utökade ram som utrikesutskottet nu föreslår. Jag vill framhålla att det är min avsikt att öka anslaget till biståndsverksamhet genom enskilda organisationer också under kommande år för att uppnå nivån 500 milj.kr. Ett grundläggande drag i Sveriges utrikesoch biståndspolitik är det starka stödet till de internationella organisationernas biståndsverksamhet. I viktiga organ som FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s flyktingkommissarie UNHCR, och FN:s barnfond UNICEF tillhör Sverige de största bidragsgivarna. Det arbete som FN utför för att lösa politiska tvister överskuggar ofta i den allmänna debatten FN:s roll på utvecklingsområdet. Det finns därför anledning att understryka FN:s och fackorganens omfattande arbete för u-ländernas utveckling. För många människor i u-länderna står FN för något mycket konkret och är en viktig del i deras dagliga liv då det gäller att förbättra t.ex. utbildningen, hälsovården och livsmedelsförsörjningen. Det tekniska bistånd som finansieras genom FN:s utvecklingsprogram UNDP bidrar till att bygga upp de institutioner och de kunskaper som behövs för att u-länderna skall kunna tillgodogöra sig kapitalinvesteringar. Inte minst den ekonomiska kris som Afrika nu genomgår gör att sådant bistånd är mycket angeläget. Den verksamhet som FN:s barnfond UNICEF bedriver till förmån för barn och mödrar har nått goda resultat. Minst en miljon barn har räddats till livet under 1985 tack vare ett idogt arbete särskilt av UNICEF genom vaccinering mot infektionssjukdomar och behandling av diarréer. Barnen drabbas först och hårdast av följderna av ekonomisk nedgång, av fattigdom och underutveckling. UNHCR, FN:s flyktingkommissarie, har de senaste åren tvingats mångdubbla sin verksamhet. Antalet flyktingar i världen har ökat från några miljoner för tio år sedan till 12 miljoner i dag. 95 90 av flyktingarna befinner sig i u-länder. Det akuta hjälpbehovet har under senare år varit mycket stort, och de svenska bidragen har ökat avsevärt. I dag går en halv miljard kronor av det svenska biståndet till flyktingstöd i någon form. En av de främsta orsakerna till flyktingströmmarna är krig, dvs. väpnade konflikter mellan eller inom länder. Ett exempel på detta är Sovjets invasion i Afghanistan, vilken tvingat närmare 3 miljoner afghaner att fly till Pakistan. Internationella utvecklingsfonden, IDA, är de fattigaste u-ländernas viktigaste källa för utvecklingsfinansiering. Mer än 90 26 av IDA:s utlåning går till de fattigaste u-länderna. Dessa länders skuldproblem och behov att genomföra anpassningsåtgärder för att lägga grunden för en återupptagen och uthållig tillväxt kräver ökad utlåning på mjuka villkor av det slag som IDA lämnar. Det är därför angeläget att de förhandlingar som nu pågår om en ny påfyllnad av IDA:s resurser ger sådant resultat att IDA kan öka sin utlåningsverksamhet. Från svensk sida verkar vi nu aktivt för att IDA:s nästa påfyllnad skall leda till att utlåningen kan ökas. För att nå goda resultat med det multilaterala biståndet krävs att alla industriländer, och då inte minst de största, stöder de internationella organisationerna i en omfattning som svarar mot dessa länders ekonomiska förutsättningar. Den nya, kraftigt åtstramande amerikanska budgetpolitiken hotar bidragen till de internationella biståndsorganisationerna. Detta kan medföra stagnation eller t.o.m. nedskärning av viktig biståndsverksamhet. Fördelningen mellan givarländerna av bidragen till de internationella biståndsorganisationerna, som redan är otillfredsställande, riskerar att bli än mer ojämn, vilket kan leda till att ännu större krav ställs på de små givarländerna. Vårt starka stöd till multilaterala organisationer är inte okritiskt och förbehållslöst. Den kritik som ibland riktas mot de internationella organisationernas bistånd på grund av bl.a. deras byråkrati och omständliga arbetsmetoder måste tas på allvar. Från svensk sida försöker vi angripa dessa frågor konstruktivt, t.ex. genom att utvärdera de internationella organisationernas arbete och söka kartlägga deras möjligheter och begränsningar. Därigenom hoppas vi få underlag till förslag om förbättringar som kan stärka dessa organisationers effektivitet och förtroende. Det är genom en kombination av fortsatta betydande multilaterala bidrag och pragmatiska reformförslag som Sverige kan bidra till att utvecklingssamarbetet inom ramen för de internationella organisationerna förstärks. Fru talman! Inom biståndspolitiken ställs vi inför många av mänsklighetens ödesfrågor. U-ländernas problem innebär stora utmaningar inför framtiden. Under den senaste tiden har många av tredje världens ledare uttalat uppskattning för det svenska folkets solidaritet och den förda svenska politiken. Detta bör sporra oss att med än större kraft arbeta för en ambitiös biståndspolitik.

Fru talman! Biståndsministerns anförande innehåller många positiva inslag, och det är glädjande att höra demokratimålet betonas. Så var inte fallet för bara ett par år sedan när riksdagen fick en budgetproposition som inte innehöll ett ord om detta biståndspolitiska mål. Men anförandet väcker också frågor. Om nu miljöoch markvård är så viktigt som biståndsministern säger, varför går då inte regeringen oppositionen till mötes och bejakar en stor satsning på detta område? Jag förstår inte det. Biståndsministern talar om ett kvinnoinriktat bistånd. Det är alldeles utmärkt. Men jag måste då be biståndsministern att se till att de kvinnor som vill får lämna skogen i Vietnam, de kvinnor som arbetar där för att förse Bai Bang med råvara. Och försök också att göra någonting för kvinnorna vid Bai Bang-fabriken. Även deras hälsoläge är mycket svårt. Det finns en rapport som berättar om detta och som heter Kvinnors liv och arbete vid Bai Bang. När det sedan gäller de enskilda organisationerna är det glädjande att biståndsministern nämner de 500 miljonerna, men detta måste vara bara ett etappmål. Jag hoppas att biståndsministern är ense med oss på den punkten att detta enbart är ett etappmål och inte ett tak.
Fru talman! Jag vill också uttrycka en uppskattning av andan och innehållet i biståndsministerns tal. På de flesta punkter är jag som representant för folkpartiet beredd att skriva under på vad biståndsministern anförde. Jag vill särskilt apostrofera biståndsministern i det hon sade om ökningen av biståndet till de enskilda organisationerna för att komma upp till nivån 500 milj.kr. Det är utmärkt, och jag kan försäkra biståndsministern att vi i folkpartiet har försökt att få s-ledamöterna i utskottet att göra samma uttalande. Men det finns en mörk punkt, och det är när biståndsministern återigen upprepar att den svenska regeringen står fast vid målet att anslå 1 90 av bruttonationalinkomsten för bistånd. Låt mig ta upp ett ”förståndsresonemang” med biståndsministern. Detta sade ni förra året också, men det hindrade inte regeringen att för innevarande år bryta löftet. Ni måste förstå oss när vi frågar vad det är som hindrar att regeringen bryter löftet igen. Ni måste förstå att hur gärna vi än vill sätta tilltro till socialdemokraternas uttalade vilja att hålla enprocentsmålet så har regeringens agerande i biståndspolitiken 1983 och 1985 gjort att vi har svårt att tro vad regeringen försäkrar. Det har skett ett klart löftesbrott, och det enda som kan restaurera det förtroendet hos mitt parti, och jag skulle tro hos en bred opinion, är att regeringen redan innevarande år i kompletteringspropositionen korrigerar det hela så att man verkligen lägger till dessa 280 milj.kr. Jag har i tidigare anföranden talat om och påpekat de stora behov som finns och den användning som dessa 280 milj.kr. har i biståndsverksamheten. Det är en betydande hjälpinsats som kan göras med dessa pengar.
Fru talman! Jag har med glädje och intresse lyssnat på biståndsministern, och det finns mycket i biståndsministerns tal som är positivt och som jag i långa stycken kan ställa upp på. Jag tycker att detta lovar gott för det framtida samarbetet mellan oss alla som är engagerade i biståndsarbetet. Biståndsministern säger nu att enprocentsmålet ligger fast. Sanningen är, som jag har framhållit här tidigare, att regeringen i efterhand urholkar enprocentsmålet genom indragningen av de 280 miljonerna till statsverket. Den urholkningen kan genomföras med stöd av moderaterna och vpk här i riksdagen. Om biståndsministern utan att tumma på sanningen skall kunna tala om att enprocentsmålet uppnås måste det göras en förstärkning med 280 miljoner av biståndsbudgeten.

Stödet till dessa u-länder är inte något särskilt bra stöd. Det skall användas för att betala skulder till den svenska staten, och det har därmed ingen riktig biståndspolitisk motivering. Men jag utgår ifrån att det framtida stöd som vi kommer att fatta beslut om här i dag får en annan inriktning. Biståndsministern framhöll i sitt anförande att det skall användas för aktioner gemensamt med andra industriländer och internationella biståndsorgan. Utskottet betonar också ytterligare den biståndspolitiska motiveringen för stödet. Jag utgår ifrån att det kommer att bli av betydelse för framtiden när det gäller att lätta på u-ländernas skuldbörda.

Fru talman! Jag vill först tacka för de uppskattande orden när det gäller innehållet i mitt anförande. Jag tycker också att dagens biståndsdebatt karakteriseras av stor enighet kring de övergripande frågorna. Den enigheten är naturligtvis en styrka för oss i internationella sammanhang. Den relativa enigheten i riksdagen bärs också upp av en stor uppslutning av det svenska folket kring insatser för internationell solidaritet — det gäller inte minst ungdomen. I fråga om biståndets omfattning står dock moderaterna för en kraftigt avvikande uppfattning genom att de förespråkar en lägre volym än 1 96 av bruttonationalinkomsten och vill minska biståndsramen med 750 milj.kr., med de negativa konsekvenser det får för biståndsverksamheten. Någon egentlig debatt vill moderaterna inte ha i denna fråga. Man väljer då hellre att ägna sig åt kritik av inre förhållanden i enskilda mottagarländer och att ställa krav på biståndets förmåga att främja t.ex. demokratimålet. Till detta vill jag då säga att visst är det ett svårt arbete för oss att verka i demokratimålets anda. Det finns i ett stort antal länder allvarliga brister i demokratin, och det förekommer övergrepp mot mänskliga frioch rättigheter. Men jag hävdar bestämt att vi genom vårt utvecklingssamarbete kan främja demokratin och värnet av mänskliga rättigheter. Förra året kunde vit.ex. konstatera oacceptabla förhållanden för skogsarbetarna i Vietnam, något som Margaretha af Ugglas åter tar upp i debatten. Moderaterna krävde då och kräver fortfarande att Sverige skall lämna dessa skogsarbetare åt sitt öde. Regeringen har valt en annan väg, nämligen att i förhandlingar kräva förbättringar för dessa arbetare. Vi kan nu efter ett år av hårt arbete och många diskussioner se avsevärda framsteg. ILO har t.ex. i förra veckan i ett utlåtande sagt att skogsarbetarna i Vien Phu nu i många avseenden fått det bättre än skogsarbetare i andra delar av Asien samt att dessa förbättringar kommit till stånd mycket snabbt. Med detta har jag inte sagt att allt står väl till. Mycket återstår att göra för att få dessa människors liv mer drägligt. Men det visar att vi genom samarbete och dialog kan nå resultat och framsteg. Att ta avstånd från problemen, vilket är innebörden av moderaternas politik, kan däremot inte vara skogsarbetarna till någon hjälp. Det som ibland skiljer oss från moderaterna i synen på demokrati och Prot. 1985/86:117 mänskliga rättigheter i biståndet är att vi i första hand vill främja dessa mål 16 april 1986 genom tålmodigt och långsiktigt arbete till värn för dem som drabbas. Moderaterna har en tendens att i stället använda demokratimålet som ett medel att snabbt minska och stoppa bistånd till människor i vissa länder. Moderaterna är samtidigt det enda parti som vill minska det totala biståndet. Måhända kan det se noblare ut att motivera denna nedskärning med vad man vill uttrycka om värn av mänskliga rättigheter. Att avstå är emellertid någonting helt annat än att bistå. Jag tycker det är viktigt att betona att vi är överens om demokratimålet. Det är också viktigt att den svenska regeringen, riksdagen och våra myndigheter i den biståndsdialog de har med mottagarländerna framför vad som ligger i detta biståndsmål. Jag bedömer det också så att vi är eniga i sak vad gäller miljöfrågornas handläggning inom biståndspolitiken. Vi skall göra omfattande insatser för miljöoch markvård i tredje världen. I de flesta programländer stöds verksamhet för markoch miljövård. Bara i Indien uppgår det årliga beloppet för markvård och skogsbruk till 100 milj.kr. Miljöbistånd utgår med betydande belopp även under andra anslagsposter än inom landprogrammet, t.ex. inom katastrofbiståndet och naturligtvis genom ett omfattande stöd till de internationella organisationernas miljöoch markvårdsverksamhet. Totalt uppgår de svenska insatserna för miljöoch markvård till mer än 300 milj.kr. Om också insatser på energiområdet räknas in rör det sig om över 900 milj.kr. Mot den bakgrunden tycker jag att diskussionen om huruvida det skall finnas en särskild anslagspost för mark, miljö och energi är mindre väsentlig. Det betydelsefulla är att Sverige faktiskt gör biståndsinsatser av stor omfattning och god kvalitet inom områdena mark, miljövård och energi. Fru talman! Svenskt bistånd har i alla år kännetecknats av att anslagna medel används för direkta biståndsinsatser. Detta kommer till uttryck i DAC:s statistik, där Sverige till skillnad mot många andra givarländer kan redovisa så gott som alla biståndsutbetalningar som rent bistånd enligt DAC:s kriterier. Till det resonemang som Rune Ångström och Gunnel Jonäng har fört om enprocentsmålet vill jag bestämt säga att regeringsförslaget om att anslå 8 940 000 000 kr. för internationellt bistånd under budgetåret 1986/87 innebär just 1 26 av vår bruttonationalinkomst. Det är alldeles otvetydigt att Sverige därmed upprätthåller enprocentsmålet. Frågan huruvida regeringen har rätt att dra in ointecknade reservationer tilldrar sig en hel del uppmärksamhet. Jag noterar då utrikesutskottets uttalande i principfrågan, där man gör klart att enprocentsmålet är ett anslagsmål, inte ett utbetalningsmål. Om det inte går att utnyttja hela medelsramen, måste regeringen ha möjlighet att använda medlen på annat sätt, i första hand inom biståndsbudgeten naturligtvis. Men i sista hand kan det också bli fråga om att dra in uppkomna reservationer som inte intecknats i avtal eller som det inte finns planerad användning för. Det är självfallet — och det här vill jag verkligen understryka — vår bestämda strävan att de anslagna medlen alltid skall användas för bistånd, 39 Prot. 1985/86:117 och det är min strävan att vi skall undvika stora ointecknade reservationer. Därför är det i dag glädjande att kunna meddela att utbetalningarna från biståndsbudgeten har ökat. Enligt de preliminära beräkningarna för 1985, som just färdigställts, uppgår utbetalningarna nu till 0,86 96 av bruttonationalinkomsten. För min del ämnar jag arbeta för att denna positiva utveckling skall fortskrida.
Fru talman! Jag kan omöjligt vara nöjd med biståndsministerns förklaring till att man nu har dragit in 280 milj.kr. från föregående års anslag och lagt det på årets. Jag tycker att hederligheten kräver att biståndsministern erkänner att detta är ett mycket tveksamt förfarande. Att man utifrån den här manipulationen skall kunna stå och fastslå gång efter annan att enprocentsmålet står fast, betraktar jag som klart oriktigt. Det kan inte på något sätt stärka regeringens och biståndsministerns ställning bland de andra riksdagspartierna, något som jag förutsätter kan vara ett värde i sig för en regeringsledamot. Vi upplever detta som en klar manipulation med biståndsmedlen, och vi anser att regeringens anslag i år är 280 milj.kr. för litet för att man skall komma upp till enprocentsmålet. Vi vägrar att godkänna att dessa reserverade medel överförs till årets budget. Det är också klart att dessa 280 milj.kr. har en omedelbar användning i de olika biståndsprojekt som är i gång. Det har varit enbart en tidsfråga, och i det här fallet har ju regeringen i tidigare deklarationer under tidigare år klart sagt ifrån att man kan tolerera reservationer på grund av svårigheterna i planläggningen och genomförandet av projekt då det gäller biståndsarbetet.
Fru talman! Det finns en skillnad mellan socialdemokraternas och moderaternas besparingsförslag i fråga om biståndsanslaget. Vi redovisar våra anslag öppet för riksdagen, medan socialdemokraterna försöker dölja det man gör. Jag kan inte se att våra besparingsförslag kommer att ha några som helst negativa konsekvenser för den biståndsverksamhet som Sverige bedriver. Trehundra miljoner från Vietnamanslaget är faktiskt ett framsteg för mänskliga frioch rättigheter, ett framsteg för många människor som ser sina liv förstörda av den vietnamesiska ockupationen i Kampuchea t.ex. 400 milj.kr. till betalningsbalansstöd som inte avsätts — jag tror i själva verket att bara detta kommer att något minska de reservationer som vi annars skulle ha haft vid utgången av årsskiftet. Livet blir mera drägligt, säger biståndsministern. Det är naturligtvis bra, men att återfå sin frihet, att återvända hem är ännu bättre. Sverige har en folkrättslig förpliktelse att motverka tvångsarbete i alla sammanhang. Det är faktiskt så, biståndsministern, att det bara är ett enda land för vilket vi föreslår en avveckling av biståndet, och det är Vietnam. I övrigt vill vi just att Sverige skall engagera sig mera till förmån för de fattiga människorna genom att söka utarbeta ett bistånd som är mindre regimorienterat. Vi är övertygade om att våra omprioriteringar i själva verket är mera fattigdomsin riktade även i årets biståndsbudget än socialdemokratins; jag vill peka på det stora miljöoch markvårdsanslaget. Vad vi nu behöver är just ett bistånd som bättre når de fattiga människorna, och därför måste vi komma från socialdemokraternas låsning till de stora landprogrammen och regimorienteringen.
Fru talman! Jag beklagar biståndsministerns upprepade utsaga om enprocentsmålet. Här står vi och talar om situationen ute i världen, och vi är överens om att det är en svår verklighet som u-länderna lever i. Vi är medvetna om de ökande klyftorna mellan i-länder och u-länder men också inom u-länderna. Ändå är socialdemokraterna beredda att dra in dessa 280 milj.kr. till statsverket i stället för att låta dem tillfalla biståndsbudgeten och verka ute bland nödlidande och svältande människor. Jag vill faktiskt på nytt vädja till biståndsministern att försöka att ännu en gång fundera över det här anslaget och se om det inte finns ett utrymme för det i kompletteringspropositionen. Det skulle, tycker jag, vara bra om så skedde, och då skulle vår trovärdighet inte urholkas som nu är fallet. Det finns många reservationer och yttranden fogade till det här betänkandet, men jag vill till sist instämma i biståndsministerns ord att det trots allt är mer som förenar oss än som skiljer. Det finns hos de politiska partierna här i riksdagen ett gemensamt engagemang för biståndet som vi är beredda att följa upp, även om vi kan ha olika uppfattningar när det gäller metoderna.
Fru talman! Jag vill börja med de indragna reservationerna, som här i debatten har framställts som någonting alldeles nytt. Så är dock inte fallet. Regeringar av olika partifärg har tidigare tillämpat just detta förfarande. Man kan i och för sig ha förståelse för att en sådan åtgärd blir omdiskuterad, och därför vill jag ta tillfället i akt att understryka att jag i sakfrågan inte har någon annan åsikt än de talare som hävdat att biståndsramen skall användas fullt ut. För mig kommer det att vara en strävan att vi i framtiden skall försöka undvika stora, ointecknade reservationer.

Jag tycker också att Margaretha af Ugglas och andra som talar om regimorientering gör sig skyldiga till kraftiga överdrifter. Vår landprogrammeringsprincip är ju en princip som gör det möjligt för mottagarländerna att delta i och påverka planeringen av utvecklingssamarbetet. Och det är just det som möjliggör den hjälp till självhjälp, som Margaretha af Ugglas nämnde i sitt inledningsanförande. Förekomsten av landramar innebär inte att ett mottagarland mer eller mindre automatiskt tillförs resurser. Inom landramarna planeras olika insatser och projekt noga i samarbete mellan Sverige och mottagarlandet, och särskilt avtal sluts innan biståndsmedel betalas ut till projekt eller insatser. Inom systemet med landprogrammering har vi kunnat visa en stor flexibilitet och det har funnits goda möjligheter att anpassa utvecklingsinsatserna till förändrade situationer. Jag tror att det är uppfattningen i de länder vi arbetar tillsammans med, och det är också uppfattningen i internationella organisationer, som har studerat vårt bistånd.

Fru talman! Riksdagen beslöt 1968 att 1 26 av BNP varje år skulle avsättas till u-landsbistånd. Det är en målsättning som kvarstår, dock med den förändringen att BNI skall utgöra grund för beräkningen enligt riksdagsbeslut 1980. I den svenska biståndsdebatten intar frågan om enprocentsmålets upprätthållande en mycket central ställning. Vi har märkt det i dagens debatt. Målets uppfyllande har givits en angelägenhetsgrad som medfört att debatten blivit ensidigt koncentrerad till anslagsbevillningen. Mindre uppmärksamhet har kommit att ägnas åt, hur stor del av anslaget som under resp. åt har kommit till användning, dvs. utbetalats. Relationen anslag-utbetalning belyser i hög grad effektiviteten i vårt biståndsarbete. När utbetalningen understiger årsanslaget uppstår en reservation. Ju större reservation, desto större anledning finns att analysera bakomliggande orsaker. En reservation, särskilt om den ökar år från år, vittnar om att ambitionen är större än förmågan. Planeringen av en insats har fått en så optimistisk utformning att den vid mötet med verkligheten visat sig vara ogenomförbar inom beräknad tid. Detta kan sedan bero på otillräcklig kunskap om rådande förhållanden i mottagarlandet, resp. bristande administrativ kapacitet hos eller inre oroligheter i mottagarlandet.

Inom C2-anslaget är bilden av reservationernas förändring något annorlunda. Från 1978 82 upp till 1 705 milj.kr., en ökning med 123 26 på tre år motsvarande 15-40 4 per år. fr.o.m. 1982 85. Mycket talar för att denna sjunkande trend till stor del hänger samman med ett ökat utnyttjande av importstödet, vilket sammanlagt omfattar drygt 40 26 av det landinriktade biståndet.

Genomgången visar att mycket stora pengar ligger outnyttjade år efter år. Då hjälper det föga biståndsländerna om Sverige rent tekniskt anslår 1 96 av BNI per år. Skälen är starka för att ägna skärpt uppmärksamhet åt problemet hur anslagna medel snabbare skall kunna sättas i arbete. Bättre samordning mellan planering och verkställighet bör ge ökade möjligheter att föra tidpunkten för anslagsbevillningen närmare inpå genomförandeskedet. Initiativ i denna riktning bör tas av regeringen för att därmed öka effektiviteten i vårt biståndsarbete. En vanlig förklaring till uppkomna reservationer är att de hänger samman med större flerårsprojekt. Vid sådana kan utbetalningarna, beroende på arbetets fortskridande, lätt komma att förskjutas från ett år till ett annat. Av sammanställningen i en annan tabell som nu visas i kammaren framgår att förskjutningen genomgående sker framåt i tiden och hos övervägande antal länder med från år till år ökande belopp. Herr talman! I den tabell 2 som nu visas på kammarens bildskärm redovisas hur reservationerna utvecklats under de sex åren 1979 85 för ett antal programländer och verksamhetsområden. Nästan genomgående visar reservationerna en med varje år tilltagande ökning. Anmärkningsvärt stora reservationer finner vi hos länder som Angola, Bangladesh, Indien, Kenya, Laos, Lesotho, Tanzania och Zimbabwe samt för posterna regionala insatser, humanitärt bistånd till södra Afrika, katastrofer samt försöksverksamhet och metodutveckling. När dessa reservationer adderas till det nya årets anslag, vanligen uppräknat i förhållande till föregående år, blir totalsumman så stor att den ej kommer att kunna utnyttjas till fullo. Nya reservationer uppstår, helt enligt vad som påvisas i tabellerna 1 och 2. Det kan noteras att det finns reservationer för enskilda länder som t.o.m. är större än resp. årsanslag. När moderata samlingspartiet för sex år sedan förde in reservationerna i den biståndspolitiska debatten blev vi hårt kritiserade och beskyllda för att sakna solidaritet med den tredje världen. Den föregående redovisningen blottlägger hur ogrundad denna beskyllning varit. De ständigt stigande reservationerna vittnar om att till problemen i vår biståndsverksamhet hör inte bristen på pengar. Detta har upprepade gånger påtalats i denna kammare av Margaretha af Ugglas, ävensom nu i vår till betänkandet fogade reservation nr 2. Verklighetens klarspråk utpekar helt andra orsaker. Dit hör att anslagstidpunkt och nivå ligger långt före planeringsarbetet och genomförandestadiet. En bättre koordinering mellan dessa olika stadier är enligt moderat uppfattning en starkare yttring av solidaritet med u-länderna än att till dessa anslå pengar som ligger outnyttjade år efter år. Herr talman! Mot bakgrund av nu redovisade fakta föreslår vi moderater ett i förhållande till propositionen med 555 milj.kr. sänkt anslag till programländerna. Av dessa har Vietnam fått hela sitt anslag på 300 miljoner struket av skäl som anförs i den moderata reservationen nr 21. Återstående 255 milj.kr. fördelar sig på 13 länder, av motiv och till belopp som redovisas i våra reservationer 17, 18, 25 och 27. Med ianspråktagande av från tidigare år outnyttjade medel kommer inget av dessa länder att behöva uppleva någon sänkt biståndsaktivitet. Av gjorda inbesparingar på programländerna med 555 miljoner föreslår vi moderater nya resp. höjda anslag inom C2 på sammanlagt 205 milj.kr. Härav avsätts 150 miljoner till en återinrättad anslagspost för miljö, markvård och energi. I en för moderaterna, folkpartiet och centern gemensam reservation nr 46 redovisas bakomliggande skäl för denna begäran. Medan moderaterna och folkpartiet i reservation nr 47 föreslår ett anslag på 150 miljoner, äskar centern i motion nr 48 ett till 294,5 miljoner höjt belopp. Herr talman! Svensk och internationell utvecklingshjälp befinner sig i en brytpunkt. Gjorda erfarenheter har gjort att tron förbleknat på generellt gällande, snabba framgångar. En ny insikt har vuxit fram — uppgiften att hjälpa de fattiga folken till en bättre framtid är tidskrävande och måste bygga på ett väl utarbetat och långsiktigt planeringsunderlag. En central ställning intar här arbetet på att bevara och utveckla markens produktivitet.

Ett effektivt, väl underbyggt, långtidsplanerat bistånd kräver ökad forskning och en, systematiskt uppbyggd, stark samordning av alla länders biståndsinsatser. I särskilt hög grad gäller detta inom sektorn miljö, & markvård och energi, inbegripet kampen mot ökenspridning. Denna sektor tilldrar sig ett alltmer koncentrerat intresse och därmed ökade anslag såväl på det internationella fältet som från svensk sida. Propositionens förslag om ökade forskningsmedel på 50 miljoner till SAREC är ett bevis härpå. Det är att beklaga att denna utveckling ej har observerats av socialdemokraterna och att de framhärdar i att motsätta sig inrättandet av en särskild anslagspost för miljö, markvård och energi. De frambrytande nya strömningarna i biståndsdebatten har två särpräglade och mot varandra brytande egenskaper: framtidens bistånd måste vara mera flexibelt än dagens, samtidigt som det följer en konsekvent linje. Motsättningen är dock skenbar, då flexibiliteten hör hemma i det kortsiktiga perspektivet och konsekvensen i det långsiktiga. I reservation nr 7 hemställer vi tillsammans med centern om en biståndspolitisk utredning. I reservationen framhålls ”en rad inre och yttre omständigheter som tillsammantagna har ändrat förutsättningarna för vårt bistånd på flera väsentliga punkter”. Att så är fallet återspeglas inom en rad områden i detta betänkande.

Gemensamt för alla är att de står under debatt därför att de omfattar problem som kan bearbetas endast genom samordning och samverkan inom helhetssynens ram. Därmed är också förutsättningarna givna för program uppläggning inom såväl det kortsom det långsiktiga tidsperspektivet. För att utveckla denna helhetssyn är en biståndspolitisk utredning nödvändig. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som moderata samlingspartiet ställt sig bakom och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Som utskottets ordförande redogjorde för i början av dagens biståndsdebatt har vi försökt dela upp det väldiga ämnet svensk biståndspolitik inom den socialdemokratiska gruppen i utrikesutskottet. På min lott har därvid fallit Afrika och de reservationer från oppositionen som är knutna till vårt bistånd i Afrika. Totalt sett intar Afrika en central plats i den svenska biståndspolitiken. Så har det varit sedan vi började bedriva biståndspolitik från svensk sida. Det var på denna kontinent som de första trevande biståndsinsatserna inleddes. Det är också i Afrika som de största svenska bilaterala biståndsinsatserna görs i dag, och det är på denna kontinent som de flesta svenska programländerna finns. Under århundraden led Afrika under kolonialt förtryck och utsugning. Ursprungsbefolkningen tvingades av de olika kolonialmakternas herrar att bli andra klassens medborgare, utan möjlighet till ett människovärdigt liv och också utan möjlighet att påverka sin situation. Miljoner svarta blev fåtalet vitas tjänare och slavar. Befrielsen från detta ok skedde för merparten av Afrikas länder för bara några få decennier sedan. Jag tror att det är viktigt när vi diskuterar dagens situation att vi håller i minnet den historia som finns bakom. Jag tror, herr talman, att det är nödvändigt att ha ett perspektiv. Men ännu härskar förtrycket i delar av Afrika. Jag syftar naturligtvis på södra Afrika — Sydafrika och Namibia. En fredlig lösning synes där alltmer avlägsen. Problemen i dagens Afrika är många och stora. Tidigare i debatten har biståndsministern redogjort för dem. Jag kan därför fatta mig kort. Jag nöjer mig med att visa på de största problemen. Svälten och umbäranden som beror på naturens nycker är ett. Den snabba befolkningstillväxten är ett annat. Sydafrikas brutala apartheidpolitik är ett hot mot hela Afrikas framtid. I problemens spår följer arbetslöshet, fattigdom och orättvisor för människorna. Men ändå, herr talman, är Afrika möjligheternas kontinent. Afrika har väldiga inneboende resurser som om de frigörs ger möjlighet till en ljusare framtid för dess befolkning. Det är i detta perspektiv som de svenska biståndsinsatserna skall ses. Utskottets majoritet delar regeringens bedömning när det gäller storlek och fördelning av det bilaterala och humanitära biståndet till Afrika, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till propositionen och till utskottets hemställan i denna del. Till det avsnitt i utrikesutskottets betänkande 1985/86:15 om internationellt utvecklingssamarbete som berör Afrika har fogats elva reservationer. Jag avser att kort kommentera dessa utifrån utskottsmajoritetens ställningstagande. Det skall redan nu sägas att några asiatiska länder — Laos och Indien — trängt sig in i detta afrikanska block. Men jag vill bestämt påstå, herr talman, att det inte beror på bristande geografiska kunskaper hos mig utan det beror uteslutande på reservationernas konstruktion. Herr talman! Låt mig börja med reservation 17 där moderaterna föreslår att landramen för Angola sänks med 5 milj.kr. för nästa budgetår och att ramen för Mogambique förblir oförändrad, dvs. 270 milj.kr. Det motiv som anförs är de svårigheter som biståndsarbetet utsätts för på grund av de väpnade konflikterna i dessa båda länder. Utskottets majoritet — som stöder propositionens förslag — anser att Sydafrikas aggressiva våldshandlingar mot och i de båda länderna i stället ytterligare motiverar ett vidgat svenskt engagemang. Därför hälsar jag och den socialdemokratiska gruppen i utrikesutskottet och jag tror också en stor majoritet av denna kammares ledamöter med glädje den information som biståndsministern för bara några dagar sedan gav om ett ökat och särskilt stöd till de s.k. frontstaterna. Naturligtvis skall det svenska biståndsarbetet ske med hänsyn tagen till biståndsarbetarnas trygghet och säkerhet. Beträffande Laos motiveras det lägre anslaget med den besvärliga säkerhetssituationen, som enligt reservanterna gör det svårt för det svenska biståndsarbetet att fungera effektivt. Utskottsmajoriteten anser icke detta vara skäl nog för en sänkning av biståndsanslaget till Laos, varför vi föreslår avslag på även denna del av den moderata reservationen nr 17. Moderaterna föreslår sänkt medelsram också när det gäller Zimbabwe. I reservation nr 25 motiverar man det med att utvecklingen lett till att respekten för de demokratiska frioch rättigheterna successivt avtagit de senaste åren. Detta är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Majoritetspartiet i Zimbabwe har det senaste året haft allt tätare kontakter med oppositionen, och en politisk dialog har inletts som ger oss förhoppningar om att den tidigare konfrontationen i Zimbabwe är på väg att ersättas av mera demokratiska former för umgänge. Utskottsmajoriteten vänder sig också mot det moderata synsättet att vårt bistånd skall användas som påtryckningsmedel för en av givaren ensidigt utstakad utvecklingsprocess. Detta har diskuterats livligt tidigare i dag i debatten; låt mig bara konstatera att i reservationerna finner man exempel på det moderata synsättet. Låt mig, herr talman, påvisa att vårt bistånd till Zimbabwe är inriktat på att bidra till en demokratisk utveckling. Våra biståndspolitiska mål skall uppfyllas. Bl. a. skall biståndet främja en social och ekonomisk utveckling i de länder som mottar vårt bistånd. Ett annat viktigt syfte med biståndet just till Zimbabwe är att minska det landets ekonomiska beroende av Sydafrika. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservation nr 25. I motsats till moderaterna vill folkpartiet i sin reservation nr 26 höja landramen för Zimbabwe med fem miljoner utöver propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Om detta är att säga att även om det är angeläget att höja medelsramen för Zimbabwe — liksom för de flesta andra av våra programländer — så har utskottet funnit propositionens förslag på en höjning med 10 milj.kr. väl Prot. 1985/86:117 avvägd mot alla andra behov som vi skall försöka tillgodose med våra 16 april 1986 biståndspengar, varför vi föreslår att reservationen nr 26 avslås. Nästa grupp av våra programländer som det rått delade meningar om i PR - utskottet när det gäller de föreslagna anslagens storlek och som finns på — "!Yecklngssamarbete m.m. Afrikas kontinent är Guinea Bissau, Indien — ja, Indien ligger ju inte där, men Indien finns med i reservationen 28 — Kenya, Tanzania och Zambia. I folkpartireservationen nr 28 föreslås varierande höjningar av anslaget till dessa länder. Det är viktigt att påpeka, herr talman, att denna folkpartireservation liksom reservation 26 som jag ser det är en produkt av en annan disponering av och en annan syn på biståndsmedlens användning än den som kommer till uttryck i propositionen och som omfattas av utskottets majoritet. Man vill, som vi har hört tidigare i debatten här, successivt gå från det landprogrammerat inriktade biståndet till ett bistånd mera inriktat på bl.a. enskilda organisationer och insatser den vägen. Utskottsmajoriteten håller fast vid sin uppfattning och yrkar avslag på reservation nr 28. Det finns också, herr talman, ett m-förslag om ytterligare sänkning av anslaget till vissa länder. I reservation 27 föreslår moderaterna oförändrat anslag jämfört med innevarande års anslag till Botswana, Guinea Bissau, Indien, Kap Verde, Kenya och Zambia. På så sätt sparar moderaterna en del av de 750 milj.kr. med vilka man ligger under propositionens förslag när det gäller det totala biståndsanslaget. Det framgår också av reservationen att man inte gillar regimerna — den politiska inriktning som regeringarna har — i flera av dessa länder och att man därför vill skära ned anslaget. Utskottsmajoriteten har funnit att regeringens förslag till höjning av anslagen till de i reservationen angivna länderna är väl motiverade, och vi avstyrker därför, herr talman, reservation nr 27. Regeringens förslag när det gäller Mogambique och Laos — vilket för övrigt sammanfaller med SIDA:s äskande — anser utskottet vara rimligt, varför vpk-reservationen nr 29 avstyrks i denna del. När det gäller Kenya föreslår vpk i samma reservation en i förhållande till regeringsförslaget med 5 milj.kr. sänkt anslagsram. Men i nästa reservation, nr 30, går vpk ett steg längre. Man föreslår här en successiv avveckling av biståndet till Kenya. Som skäl anförs den rådande rättslösheten i landet. Herr talman! I likhet med vad utskottet anförde i anslutning till yrkandet om avslag på m-reservationen nr 25, motsätter sig utskottets majoritet att svenskt bistånd villkoras på det sätt som föreslås av både m och vpk. Det är ju genom inriktningen av vårt bistånd som vi skall bidra till en demokratisk utveckling, inte genom att ensidigt peka ut hur det får lov att vara om vi nådigst skall bevilja bistånd. Dessutom, herr talman, förutsätter utskottet att regeringen, om den finner skäl för att biståndssamarbetet med ett enskilt mottagarland skall förändras, t.ex. om utvecklingen går på tvärs mot de grundläggande biståndspolitiska målen, förelägger riksdagen förslag om en sådan förändring. Därmed, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 29 och 30 i 47 motsvarande delar. Prot. 1985/86:117 Herr talman! I moderatreservationen nr 34 yrkas på en höjning av det 16 april 1986 svenska stödet till grupper, organisationer och enskilda som inne i Sydafrika än so oo verkar för en fredlig utveckling och omdaning av samhället. En höjning av anslaget till humanitärt bistånd i södra Afrika med 25 milj.kr. föreslås i reservation nr 35 från folkpartiet, och i reservation nr 36 föreslår vpk en höjning med 20 milj.kr. Herr talman! Låt mig först säga att det är glädjande att moderata samlingspartiet nu i ord konkret har sällat sig till övriga partier när det gäller ansträngningarna att öka det humanitära biståndet till södra Afrika. I dag går vårt humanitära stöd till behövande inne i Sydafrika genom mångåriga, väl inarbetade och säkra kanaler. Den här frågan är ju känslig därför att vi biståndsgivare och mottagarna har att göra med en regim som inte sätter alltför stort värde på att hantera människor på ett demokratiskt sätt. Våld och terror är vardagsbegrepp i Sydafrika. Det gäller för oss att ytterst försiktigt och grannlaga hantera det humanitära bistånd som går in i Sydafrika. Därför är det mycket viktigt att långsiktigt arbeta med säkra kanaler. På givarsidan finns, som kammaren känner till, den s.k. humanberedningen på SIDA, och mottagare är till allra största delen befrielserörelserna ANC och SWAPO. Därutöver finns också fackliga organisationer, som har börjat växa fram, och naturligtvis religiösa organisationer både inom och utanför Sydafrika. Allteftersom kontakterna har byggts ut och mottagarkapaciteten utökats har stödet till organisationer och enskilda i Sydafrika ökats. På några få år har det humanitära biståndet till åtgärder i Sydafrika fördubblats från 100 till nu föreslagna 200 milj.kr. Utskottsmajoriteten har kunnat konstatera att detta belopp i stort täcker de behov som kan förutses för nästa budgetår. Om situationen i Sydafrika drastiskt skulle förändras, förutsätter utskottet emellertid att regeringen ställer ytterligare medel till förfogande för en utökning av de svenska insatserna. Med det anförda, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 34, 35 och 36. Herr talman! Till sist några ord om det moderata förslaget i reservation 37 om inrättande av en särskild anslagspost för demokratiutveckling i södra Afrika. I reservationen anges detaljerat vilka som skulle komma i åtnjutande av detta nya stöd. Jag anser att moderaterna slår in öppna dörrar. Allt det som moderaterna räknar upp finns i dag inom det humanitära stödets ram när det gäller Sydafrika. Låt oss inte bygga upp en ny administration för behjärtansvärda ändamål, som vi i dag klarar och i morgon kommer att klara ännu bättre inom den bestående organisationens ram. I samma reservation talas om nödvändigheten av en demokratisk utveckling i frontstaterna. Jag ber att få hänvisa till att vårt biståndssamarbete med dem, liksom med andra länder som mottar vårt bistånd, sker inom ramen för antagna landprogram och med iakttagande av våra biståndspolitiska mål. Därför finner vi i utskottsmajoriteten att det inte finns skäl att inrätta en ny anslagspost, som moderaterna föreslår, varför jag yrkar avslag på reservation 37.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
Prot. 1985/86:117 Herr talman! Axel Andersson kritiserar moderaternas förslag till minska 16 april 1986 de eller oförändrade anslag till ett antal frontstater i södra Afrika. Det gäller a Internationellt bl.a. Angola, som jag kan ta som ett exempel. tveckli bet Regeringen föreslår 125 milj.kr. och vi moderater 110 milj.kr. i anslag till AR SSR nd m.m. Angola. För närvarande ligger det inne reservationer på ca 70 milj.kr. Tittar vi på hur reservationerna har utvecklats från 1979/80 och framåt, finner vi att de har uppgått till 35, 66, 33, 65, 83 och 86 milj.kr. Skillnaden på 15 miljoner mellan regeringens och vårt förslag täcks mer än väl in av pengar som under lång tid har legat outnyttjade plus mer därtill. Vi anser att pengar skall vara i arbete och icke ligga outnyttjade. Detsamma gäller Mogambique och Zimbabwe. Jag behöver inte nämna summorna, men de finns i publikationerna. Det är stora reservationer genom åren, och de gör ingen som helst nytta i något u-land. Den enda nyttan kan vara att de minskar Sveriges lånebehov och att vi eventuellt får en viss ränta på pengarna, men det är ju inte meningen. När det gäller humanitärt stöd till södra Afrika vill jag påpeka att vi moderater har föreslagit 5 milj.kr. mer än regeringen. Vi har också föreslagit ett särskilt anslag som skall användas i södra Afrika, i Sydafrika och i frontstaterna, för att få fram metoder för en demokratisk utveckling som kan hjälpa de fattiga till en bättre värld.
Herr talman! Låt mig först säga att jag har stor respekt för det arbete som Sten Sture Paterson har lagt ned på att ta fram dessa uppgifter på icke ianspråkstagna medel av det svenska biståndet. Beträffande de s.k. frontstaterna, länderna i Sydafrikas närhet, redogjorde Sten Sture Paterson ordentligt för det antal miljoner som icke var ianspråkstagna vid en viss bestämd tidpunkt. Jag måste tyvärr, herr talman, göra Sten Sture Paterson litet besviken. Jag anser nämligen inte att detta utgör tillräckliga skäl för att man skall avhålla sig från att utöka biståndet till dessa länder. Det ligger ju i sakens natur på grund av det geografiska läget. De försvarslösa människorna i dessa länder utsätts dagligen för den starka militärmakten Sydafrikas aggression och dess destabiliseringspolitik. Av denna anledning kan man inte titta på dessa siffror ungefär som en bokhållare gör och säga att det räcker nu. Situationen kan bli sådan att Sverige ges möjligheter att göra insatser som är verkningsfulla, till stöd för människorna i dessa länder. De möjligheterna kan vi i dag inte förutse. Men av denna anledning kan det vara bra att vi har de reserverade medlen till hands. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt avslagsyrkande när det gäller moderaternas reservation. I Angola pågår inne i landet ett krig som stöds i alldeles särskilt hög grad av Sydafrika. Trots det har Angola modet att upprätta flyktingläger för flyktingar från Sydafrika. Herr talman!

Herr talman! Jag tror att Axel Andersson och jag har samma målsättning när det gäller vad vi vill uppnå med vårt stöd till dessa delar av världen, men metoderna är vi kanske inte riktigt eniga om. Jag vill återigen konstatera att jag inte kan se på vilket sätt det hjälper dessa länder om vi anslår ännu mer pengar, när de pengar som finns anslagna inte går att använda inom landet. Orsaken är bl.a. att våra biståndsarbetare i Angola och Mogambique inte kommer utanför vissa städer eller vissa byar där de är skyddade av trupper. I dessa städer och byar kan de verka, men det räcker inte. De kan inte komma ut på fältet och genomföra det viktiga arbete som de borde göra. Så länge situationen är sådan får man söka sig andra vägar — genom frivilligorganisationer och genom hjälporganisationer. Det är till dessa organisationer som man tills vidare i så fall får anslå pengarna. I Zimbabwe råder det onekligen en svår situation beträffande de mänskliga rättigheterna, inte minst beträffande regimens förhållande till Matabeleland och ndebele-folket. Man bör i detta sammanhang försöka kringgå de statligt dirigerade stöden och i stället ge stöd till frivilliga hjälporganisationer.
Herr talman! I min förra replik glömde jag att ta upp den del av moderaternas förslag som rör det nya anslaget. Jag vill gärna ha det sagt i debatten att de kanaler, de enskilda organisationer som den svenska myndigheten SIDA samarbetar med för att det skall bli möjligt att föra in de svenska medlen i Sydafrika, fungerar alldeles utmärkt. De är pålitliga, består av modiga människor, allt ifrån de kyrkliga organisationerna till de olika fackliga organisationer vi samarbetar med. Vi anser att detta gör det onödigt att inrätta en ny organisation för ett arbete som redan i dag fungerar så bra man kan begära med de begränsningar som diktaturregimen naturligtvis innebär. När det sedan gäller de exempel som Sten Sture Paterson tog upp om svårigheterna för biståndsarbetarna delar jag Patersons uppfattning att man i de områden där biståndsarbetarna löper risk till liv och lem får ligga lågt och anpassa sig till situationen. Men uppfattningen att detta kan tas till intäkt för att minska biståndsanslagen från Sverige, att ha reservationer på ett antal miljoner och mena att situationen är tveksam, delas inte av utskottsmajoriteten. När det gäller reservationerna skulle jag, herr talman, bara vilja tillägga att projekten är långsiktiga till sin natur. I södra Afrika finns inte den lugna samhällsutveckling som är nödvändig för att man från sitt skrivbord skall kunna programmera när biståndsutbetalningarna skall ske. Vi får av naturliga skäl alltid vara beredda på förskjutningar men icke ta sådant till intäkt för att minska anslagen.

Herr talman! Begreppet ny ekonomisk världsordning förefaller nu befinna sig längst ned på de internationella trendernas utelista. Den optimistiska tanken att det genom en förändring av de internationella ekonomiska Prot. 1985/86:117 spelreglerna skulle kunna ske en stor resursöverföring till tredje världen har 16 april 1986 uppenbarligen kommit ur takt med tiden. Detta har naturligtvis samband med den internationella stagnationen i ekonomin som resulterat i låg tillväxt, vikande exportsiffror, en allt större skuldbörda och ett ständigt snålare internationellt biståndsflöde. Även svenskt bistånd har med hänvisning till inhemska ekonomiska problem bantats. Tidigare skedde detta med öppet redovisande av skälen. Nu försöker regeringen i alla fall upprätthålla fasaden av ett oförändrat bistånd, men detta är en falsk bild. Enprocentsmålet ligger inte längre fast. Urholkningen av biståndet sker på flera sätt. Det mest flagranta är att regeringen genom att återföra ointecknade reservationsmedel från tidigare budgetår till ett belopp av 280 milj.kr. räknar dessa pengar två gånger, först en gång till förra årets budget, och nu ytterligare en gång till detta års budget. Det är ett rent bedrägligt förfarande att då hävda att Sverige avsätter 1 90 av vårt välstånd varje år. Jag kommer att tänka på filmen Paper Moon, där filmens huvudpersoner, en far och en dotter, åker USA runt och svindlar expediter genom att få expediten att tro att hon lämnar tillbaka en dollarsedel när hon i själva verket lämnar tillbaka två. Samma illusionisttrick ägnar sig socialdemokraterna åt fastän de inte handlar med enstaka dollarsedlar utan försöker få riksdagen att tro att 280 miljoner inte är bara 280 miljoner utan det dubbla. Jag vill i sammanhanget påpeka att moderaterna som det enda riksdagspartiet inte ens har tillräcklig vilja att i ord ansluta sig till enprocentsmålet för svenskt bistånd. Med närmast stolthet framhåller moderata företrädare i debatten hur biståndet blir bättre av att bli mindre. Jag kan inte annat än undra över hur man gör bedömningen av läget i världen. Är det verkligen så att världen saknar behov av biståndspengar? En annan oroväckande tendens är att utbetalningarna från framför allt anslagen för u-krediter och betalningsbalansstöd har sjunkit kraftigt. Trots detta föreslår regeringen här kraftiga höjningar. Man frestas fundera över om regeringen vill påverka biståndet så att de faktiska utbetalningarna på olika sätt hålls en bra bit under målsättningen på 1 96 av vårt välstånd. Vi hörde här utskottets ordförande Stig Alemyr tala om SIDA:s styrelses ansvar att se till att reservationer inte uppkommer. Jag skulle vilja hävda att det snarare borde vara riksdagens ansvar att fatta sådana beslut att reservationer inte kommer att skapas. U-krediter är ett bra sätt att stödja u-länder, men regeringens kraftiga ökning utöver det begärda anslaget får mig att undra om det nuvarande problemet för de fattigaste länderna verkligen är att finansiera långsiktiga kapitalinvesteringar. Den ursprungliga tanken med u-krediter från folkpartiets sida var att skapa ett resursflöde till u-länderna utöver det ordinarie biståndet. Nu har u-krediterna växt in i det normala biståndet, och dessutom tar de en ständigt växande andel av biståndet i anspråk. Till yttermera visso blir detta anslag liggande i reservationer, som alltså inte utbetalas. Därför vill folkpartiet sänka regeringens ambitioner när det gäller u-krediter med 100 miljoner. En tredje form av urgröpning av biståndet visas i dets.k. betalningsbalans 51 stödet. Under innevarande budgetår har anslaget på ett uppmärksammat sätt tagits i anspråk när det gällt att skriva på notor för svenska företag. När regeringen nu mot en korrekt beskriven bakgrund av u-ländernas skuldbörda föreslår en stor post för betalningsbalansstöd, är det värt att notera att utskottsmajoriteten med viss skärpa framhåller att pengarna måste användas på ett mer seriöst sätt för att åtgärda skuldproblemet. Folkpartiet ansluter sig till tanken på internationellt samordnade aktioner för skuldavskrivningar. Den s.k. Ullstenplanen, som utarbetats av en grupp förutvarande premiärministrar, handlar om hur man skall kunna komma till rätta med de minst utvecklade ländernas skuldproblem. På området pågår i dag internationella förhandlingar, men vi vet i dag inte när de kommer att leda till resultat. Folkpartiet anser att Sverige skall kunna bidra med ett rejält anslag på den nivå som regeringen föreslår när förhandlingarna väl blir av. Det finns dock en risk att de av regeringen föreslagna 400 miljonerna, om inte någonting händer under året, blir liggande och ytterligare minskar det faktiskt utbetalda biståndet. En bättre modell vore därför att, som folkpartiet föreslår, inrätta ett anslag om 250 miljoner för särskilda projekt. Det anslaget skulle då också kunna användas till satsningar utöver landramarna på industrier och infrastruktur som ett led i arbetet på ett mer flexibelt bistånd. Om det skulle visa sig att svenska åtaganden i en sådan samordnad insats skulle ta hela det föreslagna beloppet på 400 milj.kr. i anspråk, får regeringen komma med förslag till riksdagen med anledning av det. Herr talman! De stora problemen i tredje världen i dag — Afrikas försörjningskris, flyktingströmmarna, miljökatastroferna — kräver mer än enstaka bilaterala insatser. Behovet av ökade resursflöden till de fattigaste länderna är enormt. Av den anledningen är det viktigt att Sverige markerar sitt stöd till multilateralt bistånd och till FN-systemet i allmänhet. De multilaterala organens resurser hotar att minska i en tid då u-länderna har svårast att avvara det. Folkpartiet föreslår därför att anslagen till UNDP, IDA och UNHCR räknas upp. Inte minst viktigt är att UNHCR med sina finansieringsproblem får ett kraftigt tillskott för att världens flyktingar skall kunna få ett ökat stöd. Kanske ett ökat anslag till UNHCR dessutom skulle medföra att regeringen ansträngde sig något mer än tidigare att utnyttja flyktingkvoten i dess helhet. Ett alldeles särskilt u-landsproblem finns mitt i södra Afrika, mitt inne i Sydafrika. I detta land med höga BNP-siffror finns barn som lider av undernäringssjukdomar, som svälter enbart på grund av sin hudfärg. Apartheid måste avskaffas. De som kämpar för demokrati i Sydafrika behöver inte bara politiskt stöd utan också humanitärt. De ungdomar som flyr och de organisationer som verkar för en bättre framtid behöver vårt stöd, och därför föreslår folkpartiet en höjning av det humanitära biståndet till södra Afrika. Ett annat område i Afrika som kräver vår uppmärksamhet är Västsahara. Jag noterar att utskottet markerar sitt politiska stöd för Västsaharas folk. Jag noterar också att utskottets majoritet skriver att det finns en beredskap för ytterligare ansökningar om katastrofbistånd. De hundratusentals flyktingar som lever under svåra förhållanden mitt inne i Saharas öken behöver verkligen de få miljoner som Sverige kan avvara till dem. Jag hoppas därför = Prot. 1985/86:117 att enskilda organisationer kommer att ta utskottet på orden. 16 april 1986 Biståndet kan riskera att urholkas på ytterligare ett sätt. Krav reses ibland på ett effektivt utnyttjande av biståndsmedlen. Vi får höra argument om att SIDA inte förmår administrera ett bistånd av den nuvarande omfattningen. Den här diskussionen riskerar att kraftigt försämra det offentliga biståndets trovärdighet. SIDA har under lång tid haft samma storlek på personalstyrkan. Om inte SIDA:s administration förstärks, riskerar vi inte bara en sämre tilltro till biståndet som sådant, utan också att kvaliteten äventyras. Personalkrävande program och projekt kan komma att ersättas med importstöd, som då mer får karaktären av utfyllnad. Av den anledningen vill vi föreslå en höjning av anslaget till SIDA:s administration. Även informationsanslaget behöver höjas. Det är viktigt att informera om de förbättringar som svenskt bistånd åstadkommit i enskilda människors levnadsförhållanden. Det skapar förståelse för svensk u-landspolitik. Biståndet är egentligen den mest oegennyttiga posten i statsbudgeten. Det handlar om ett moraliskt ställningstagande. Det svenska biståndet är ett uttryck för kärleken mellan människor och för enskilda människors vilja att bygga broar och sträcka ut sina händer. Tanken på rättvisa ekonomiska relationer i världen får inte mönstras ut. Trots detta utsätts biståndet för ständiga angrepp — angrepp från moderat håll där man hävdar att mindre bistånd skapar mer bistånd, och angrepp från socialdemokratiskt håll där man inför en omoralisk dubbelräkning av pengar och med öppna ögon fortsätter att skapa reservationer, som även framöver kommer att hålla det faktiska biståndet en bra bit under 1 96. Folkpartiet avvisar dessa angrepp på biståndet. I våra reservationer påpekar vi att det går att förena en kvantitet på biståndet på 1 260 eller därutöver med en god kvalitet. Det finns en stark biståndsvilja i Sverige, och den får inte missbrukas genom nedskärningar och urholkningar av biståndet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga folkpartireservationer i utrikesutskottets betänkande 15.

Herr talman! Årets biståndsbetänkande skiljer sig från föregående års på bl.a. en mycket viktig punkt. Ett särskilt avsnitt har tillägnats kvinnornas del i biståndet och utvecklingen. I föregående betänkande fanns ett mindre avsnitt med, därför att utskottet var tvunget att ta ställning till centerkvinnornas motion om bistånd för kvinnor. Centerns kvinnoförbunds ordförande Gunnel Jonäng konstaterade då i sitt anförande att dåvarande utrikesministern Lennart Bodström under sitt tal på 30 minuter, inte använde vare sig ordet kvinna eller uttrycket kvinnoinriktat bistånd. Jag kan konstatera att nuvarande biståndsministern Lena Hjelm-Wallén har gjort det i dag. I årets betänkande har man därför tagit ett viktigt steg framåt. Det har, vill jag påstå, centerpartiets kvinnor stor del i. De fyra biståndsmålen, som alla är överens om, är resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk utveckling. De skall vara likvärdiga, står det i betänkandet. Men det är ändå symptomatiskt i vår tid att mål som inbegriper tillväxt och 53 ekonomisk framgång nämns före demokratisk och mänsklig utveckling. Ändå är kanske den demokratiska utvecklingen en förutsättning för de övriga målen. I en demokratisk utveckling innefattar jag alla människors lika rätt och värde, dvs. även kvinnors och barns. Det finns de som hävdar att måttet på demokrati kan avläsas i kvinnans ställning i samhället. I propositionen anges också i samband med SIDAS:s handlingsprogram för ett kvinnoinriktat bistånd, att det är viktigt att alla biståndsprojekt, före igångsättningen, belyser den förväntade effekten för kvinnan och att u-landskvinnornas bidrag till utvecklingen måste erkännas. Då kan det vara intressant att gå tillbaka i historien. Vad har kvinnorna tidigare bidragit med till utvecklingen? Forskare i antropologi har kommit fram till att kvinnors insatser för urbefolkningens överlevnad var en förutsättning för densamma. Den stora jordbruksrevolutionen inleddes av kvinnorna genom att de började att bruka jorden och lärde sig att lagra. Hur är det i dag i u-länderna? Ja, egentligen på samma sätt. Det är kvinnorna som huvudsakligen står för livsmedelsproduktionen i u-länderna. Deras energi går åt till att odla, samla, lagra och fördela livsmedel. Men de får allt svårare att klara det, bl.a. eftersom de får allt mindre mark till sin livsmedelsproduktion. I stället odlar u-länderna avsaluprodukter till övriga världen. Det är svårt att förstå att tredje världen skall odla för export på markområden som tidigare använts för egen livsmedelsproduktion, när deras folk svälter. Vem eller vilka beslutar om detta? Ja, definitivt inte kvinnorna. Herr talman! Allt detta är viktigt att komma ihåg, då vi talar om överlevnadsbistånd. Skall vi kunna skapa en självgenererande positiv utveckling, måste världen utnyttja kvinnornas förmåga i tredje världen att hantera livsmedel, att utöva sjukvård och att upprätthålla hygien. Kvinnorna måste in i beslutsprocessen, annars fortsätter andelen livsmedel per capita att sjunka för dessa som redan svälter. Katastrofbistånd kopplas till torka, översvämningar, jordbävningar och krig — förstås. Vi skriver och talar om att katastrofbekämpning kräver långsiktiga och förebyggande åtgärder för att bevara den produktiva miljön, och det är gott och väl. Men vad slags långsiktiga och förebyggande åtgärder krävs för att bevara den mänskliga miljön? Katastrof, det är det så länge som stora delar av världens befolkning kan förtryckas därför att de inte kan läsa och skriva. 60 96 av 825 miljoner analfabeter är kvinnor. Katastrof, det är när större delen av u-ländernas kvinnor inte har ett eget människovärde och deras barn därigenom har en bedrövlig uppväxtmiljö. Katastrof, det är när kvinnornas förmåga — som jag beskrev tidigare — inte tas till vara, trots att den är en förutsättning för dessa folks överlevnad. Hur skall kvinnorna kunna tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper från våra länder om hygien, om sjukvård och hälsovård, om utveckling av livsmedelsprodukter, om de inte kan läsa och skriva? Vårt bistånd måste inriktas på ett sådant sätt att dessa länder får möjlighet till en naturlig utveckling, där människorna får samma möjlighet som vi en gång haft att med hjälp av kunskaper växa in i ett bättre samhälle. Vi kan inte påtvinga dem vårt moderna samhälle, som inte tar någon hänsyn till deras speciella kultur, sociala uppbyggnad och kunskapsnivå. Prot. 1985/86:117 Centerpartiet har i årets biståndsmotion visat på vikten av stöd dels till 16 april 1986 enskilda organisationer som arbetar nära människorna, dels till FN:s multilaterala organ inriktade på katastrofbistånd och utvecklingsprogram. Internationellt 5 5 S / 3 utvecklingssamarbete Vi anser att det internationella samfundet skall ha det övergripande ansvaret m.m. för kampen mot nöd och underutveckling. Vi anser att organisationer som FN:s utvecklingsprogram UNDP, UNICEF och FN:s flyktingkommissarie UNHCR måste ges så stort ekonomiskt stöd som möjligt, speciellt med tanke på att problemen i världen ökar, inte minst vad gäller svältsituationen. UNICEF har nu inlett diskussioner med Internationella valutafonden, Världsbanken och Internationella arbetsorganisationen för att ekonomiska anpassningsåtgärder skall ta hänsyn till barnens och andra utsatta gruppers behov. Hit räknar jag kvinnorna som den mest utsatta gruppen förutom barnen. FN:s nyupprättade kontor för katastrofbistånd i Afrika har en betydande samordningsroll. I samarbete med Världshälsoorganisationen har UNICEF tagit på sig ansvaret för främst hälsooch vattensektorerna. UNICEF har visat att det går att förskjuta hälsovården från institutioner till enskilda familjer och det lokala samhället. Departementsrådet Per Jödahl sade i ett anförande i fjol att förutsättningen för att hälsovården skall kunna nå ut till familjer är att mödrarna på landsbygden och i städernas slumområden kan axla det ansvaret. Jag citerar: ”Mödrarna är de viktigaste hälsoarbetarna.” FN:s flyktingkommissarie saknade 350 milj.kr. 1985 för att kunna genomföra sitt reguljära program. Man riskerar att tvingas göra nedskärningar. Detta är skamligt. Flyktingbiståndet har förskjutits mot den ökande flyktingströmmen från uttorkade områden. Det visar i sin tur att vi måste satsa än mer på åtgärder som motverkar denna påtvingade utflyttning och gör det möjligt för människorna att bo kvar. FN:s utvecklingsprogram får allt större vikt, då de åtgärder som sätts in måste samordnas för att få högsta möjliga effekt och då på ett sådant sätt att kvinnorna tas med i varje projekt. Herr talman! Av vad jag nu sagt framgår mycket starkt behovet av stöd till bl.a. dessa organisationer. Vi har därför från centerpartiet föreslagit att stödet till UNDP — FN:s utvecklingsprogram — skall höjas med 50 milj.kr., att stödet till UNICEF skall höjas med 20 milj.kr. samt att flyktingkommissarien skall erhålla 35 milj.kr. ytterligare, jämfört med regeringens förslag i nu diskuterade proposition.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

Herr talman! Efter att ha suttit och lyssnat på den här debatten i fyra timmar tycker jag att det kan förtjäna att upprepas att det finns flera olika mål för det svenska biståndet. För oss som debatterar här i kammaren är det självklart, men kanske inte för alla som lyssnar till oss, och jag vill därför 3 gärna upprepa dem. De fyra målen säger att biståndet skall främja ekonomisk tillväxt, social utjämning, demokrati och oberoende. Det är också intressant att lyssna till en sådan här debatt om hur vi bäst skall använda de pengar som vii stort sett — vilket några har understrukit — är eniga om att vi skall satsa på biståndet, för att de skall främja de här fyra målen. När vi en gång satte upp målen var vi överens om att inget var mera angeläget än de andra, men vi var också — och är väl fortfarande, för den delen — överens om att de fyra målen inte kan nås i alla länder eller med alla åtgärder. Därför är ju också vårt bistånd så mångfasetterat, därför har vi så många metoder inom biståndet för att uppnå målen. Detta tycker jag förtjänar att påpekas.

Lyssnar man till debatten utan att veta särskilt mycket om biståndsbudgeten kan man lätt tro att lejonparten skulle vara uppknuten just i landprogrammet. I själva verket är det så att 3 av de 9 miljarder som vi diskuterar här i dag går till landprogram — således en tredjedel, men enligt min mening en viktig tredjedel. Jag tror faktiskt att ingen på allvar hävdar, vare sig vi gör en utredning eller inte, att vi i Sverige helt skulle överge landprogrammeringsmetoden i vårt biståndsarbete. Vi kan diskutera storleken och vi kan diskutera ländervalet, men det finns så stora fördelar med att känna till ett lands speciella problem och förutsättningar att jag tror att denna metod kommer att finnas också i framtiden som en viktig beståndsdel i svenskt biståndsarbete. Men, herr talman, åter till de fyra biståndsmålen. Jag hävdar alltså att den spridning som svenskt bistånd har i dag på internationella organisationer, enskilda organisationer, regionala insatser, humanitärt bistånd, katastrofbistånd osv. är ett uttryck för ambitionen att på olika sätt upprätthålla de olika biståndsmålen. Men det är också intressant att notera, när man lyssnar till debatten, hur olika partier och deras företrädare trycker olika hårt på de olika målen. Så talar moderaterna t.ex. generellt om demokratimålet medan de sällan nämner målet för social utjämning. Låt mig ta ett exempel på detta, som jag har valt av flera skäl, nämligen Nicaragua. När Margaretha af Ugglas kritiserar biståndet till Nicaragua gör hon det dels därför att hon tycker att det inte tillhör de fattigaste länderna i världen, men dels och framför allt därför att landet inte kan visa på en demokratisk utveckling. Men vi hör inte ett ord om att den sociala och ekonomiska utjämningen numera måste framstå som ett rent under i jämförelse med den utsugning som det stora flertalet av människorna i det landet utsattes för under Somozatiden. Och, herr talman, vi hör inte ett ord om det viktigaste målet för vårt bistånd till Nicaragua, nämligen oberoendemålet. Med ytterligt stor uppmärksamhet har vi följt debatten och besluten i USA:s kongress och senat om stöd eller inte stöd till de kontrarevolutionära styrkor som, genom att föra ett — Prot. 1985/86:117 regelrätt inbördeskrig i Nicaragua, omöjliggör för landet att få ägna sina 16 april 1986 krafter åt såväl den ekonomiska tillväxten — som det finns goda förutsättning ar för som den demokratiska utveckling som man faktiskt framgångsrikt har Re påbörjat. utvecklingssamarbete m.m. Det förhållandet att vi följer USA:s agerande mot det lilla Nicaragua med så stort intresse som vi gör beror naturligtvis på att få saker ute i vår omvärld upprör den svenska opinionen så mycket som sådana här flagranta brott mot folkrätten. Det beror i sin tur på att vi själva som liten neutral nation i skuggan av stormakterna är synnerligen beroende av att folkrätten respekteras och blir mycket upprörda när vi själva upplever brott mot vår nationella integritet. Och nog är det märkligt att vi inte skall kunna vara överens om att oberoendemålet i sanning är fullt tillräckligt för att motivera ett bistånd på 125 milj.kr. till Nicaragua!

Jag vet inte vad folkpartisterna menar när de i sin reservation skriver att ”det instabila läget motiverar en viss återhållsamhet”. Av nicaraguanerna kan det knappast uppfattas på annat sätt än att de skall straffas för att de har ett inbördeskrig, som de inget hellre önskar än att få slut på. Herr talman! Till slut några ord om kvinnorna och biståndet. Jämfört med de vackra ord och den välvilliga inställning utan särskilt mycket konkret innehåll som så sent som i slutet av 1970-talet präglade frågan om hur kvinnorna nås av biståndet har det faktiskt hänt glädjande mycket. Det är inte bara det att det nu finns ett handlingsprogram för kvinnobiståndet; att det finns ett särskilt avsnitt i budgetpropositionens allmänna riktlinjer om kvinnorna och biståndet; att biståndsministern, som Görel Thurdin påpekade, talade om kvinnorna i sitt inlägg. Det är också så, som vi har framhållit i utrikesutskottets betänkande, att instrumenten för ett bistånd som tar hänsyn till kvinnornas behov nu finns. Vad som återstår är — och det är ingen obetydlig uppgift — att omsätta planer och förväntningar i praktisk verklighet. Det är bra att det är så, men det jag tycker är mest glädjande är att jag allt oftare bland dem som arbetar praktiskt med bistånd möter en helt annan medvetenhet om att ”kvinnor” är nyckelordet i en strategi för att nå de fattigaste och för att nå långsiktiga mål. Senast stötte vi på denna medvetenhet i utredningen om katastrofbiståndet. Vem hade för tio år sedan kopplat kvinnoaspekten till katastrofbiståndet?

57 Men förutom denna integrering behövs ett antal särskilda kvinnoprogram, och till detta kommer också att stödja kvinnoorganisationer i u-länderna och att stödja de svenska kvinnoorganisationernas bistånd till kvinnoorganisationer i u-länderna. Jag har dessutom med speciell tillfredsställelse noterat att statsrådet i årets budgetproposition särskilt påpekat att de internationella organisationerna bör ägna ökad uppmärksamhet åt u-landskvinnornas situation. Jag tar för givet att Sverige därmed på olika sätt i de stora internationella organisationerna och FN-organen kommer att verka för att dessas biståndsarbete mera präglas av medvetenheten om kvinnornas betydelse för att nå ut med biståndet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Maj-Lis Lööw frågade mig direkt om folkpartiets inställning till Nicaragua. Jag vill bara svara att vi naturligtvis anser att Nicaraguas folk har en ytterligt svår situation, framför allt med tanke på Contras verksamhet och USA:s aggression i området. Vi menar inte att Nicaragua skall få del av färre biståndsmiljoner eller mindre solidaritet från vår sida, men vi tror att det i nuvarande läge är bättre att stödet omfördelas till det humanitära biståndet för Latinamerika. Därför plussar vi på den posten med ytterligare 55 milj.kr.
Herr talman! Det är ju skönt att folkpartiet inte tänker överge Nicaragua. Jag undrar bara varför man inte kan hålla fast vid ett landprogram och därmed visa en beredskap för att göra långsiktiga insatser. På det sättet kan Nicaragua trots allt mer än genom anslag ur ett humanitärt bistånd förlita sig till att ha Sverige som bundsförvant i sin svåra kamp för lång tid framöver.
Herr talman! Med en landram på 90 milj.kr., som folkpartiet tillstyrker för Nicaraguas del, tror jag att Nicaragua även i fortsättningen kan förlita sig på att vi bibehåller ett programbistånd till landet.
Herr talman! I den situation som Nicaragua befinner sig i och i det internationella debattklimat som just nu råder omkring små staters rätt att värna sin integritet vidhåller jag faktiskt att jag tycker det är småaktigt att dra ned biståndet till Nicaragua från föreslagna 125 till 90 milj.kr.

Herr talman! Först några ord till Maj-Lis Lööw angående diskussionen om Nicaragua. Det är väl med oss som med folkpartiet — vi snarare ser andra metoder för att ge bistånd än att man ensidigt siktar på ett regiminriktat bistånd via landramar. Vi föreslår att biståndet skall kanaliseras via BITS därför att Nicaragua är ett tillräckligt rikt och utvecklat land för att kunna tillgodogöra sig den typen av bistånd. Jag råkar veta att det svenska biståndet i Nicaragua för närvarande Prot. 1985/86:117 olyckligtvis i stor utsträckning bidrar till en skövling av skogarna i Nicaragua, 16 april 1986 kanske på grund av alltför stort inflytande från den lokala administrationen När det gäller de olika biståndsmålen säger Maj-Lis Lööw själv att man när det gäller den sociala utjämningen har kommit ganska långt i Nicaragua. Då är det ju inte detta som vi skall uttrycka oro för, utan det som vi skall uttrycka oro och besvikelse för är att den nya regimen i Nicaragua inte levt upp till de förhoppningar som man kunde ställa på revolutionen när det gällde den demokratiska utvecklingen. Totalt sett kanske detta handlar om olika sätt att se på hur bistånd skall ges för att främja invånarnas situation på bästa sätt. Sedan skall jag övergå till det som jag egentligen ämnat tala om. Som tidigare talare från moderata samlingspartiet har visat är två av de insatser inom biståndet som vi måste ägna särskild kraft åt dels att höja effektiviteten, så att anslagna medel också kan betalas ut, dels att mer strategiskt arbeta för att vårt bistånd främjar en demokratisk utveckling i mottagarländerna. I båda dessa avseenden är det intressant att titta på den del av biståndet som kanaliseras via enskilda organisationer. Den svenska missionen var genom olika kyrkor först ute med svenskt bistånd. Jag minns ännu hur jag som mycket ung med förundran lyssnade till Ulla Lindström och andra företrädare för det på 1950 och 1960-talet nyvaknade intresset för statligt engagemang för bistånd till utvecklingsländer. Det lät som om detta att göra humanitära insatser och utvecklingsinsatser i Afrika och Asien var något fullständigt nytt. För den som vuxit upp i ständig kontakt med både svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets missionsverksamhet, insamlingar, kollekter och hemvändande missionärer, var det gåtfullt att det kunde finnas t.o.m. högt uppsatta personer i vårt land som föreföll att inte ha hört talas om missionen! I SIDA:s skrift med anledning av 20-årsjubileet hittar man i varje fall på s. 75 en liten artikel med rubriken ”Det började med missionärerna”. Där hänvisas också till de utredningar som under det gångna året slutförts om biståndet genom de enskilda svenska organisationerna. Den ena har visat att denna typ av bistånd på ett säkert, billigt och effektivt sätt når de fattiga människorna i u-länderna. Den andra gör klart att organisationerna kan ta emot större statligt stöd för sitt bistånd än nu. Man drar också av detta slutsatsen att regering och riksdag på sikt kommer att öka anslaget för bistånd genom de enskilda organisationerna, liksom att SIDA även i det statliga biståndet kan komma att samarbeta med organisationerna för att dra nytta av kvaliteten i deras biståndsarbete. I ljuset av detta är det givetvis tillfredsställande att utrikesutskottets majoritet med frångående av regeringens förslag har beslutat anslå de 375 miljoner som SIDA föreslagit, inte det lägre belopp som regeringen hade velat förorda. Genom detta beslut tillgodoses kravet i den moderata partimotionen, vilket vi givetvis noterar med glädje. Några ord om framtiden. I utredningen ”Enskilda organisationers bi 59 ståndskapacitet” kan noteras några viktiga fakta. Inom flera organisationer finns beredvillighet att bygga ut kapaciteten ytterligare, och det finns en potential för att effektivt utnyttja större resurser än man har i dag. Utvecklingen bör dock inte ske språngvis, och som ett lämpligt etappmål anger man att inom tre till fem år uppnå 500 miljoner för det här angivna anslaget. Det är glädjande att Lena Hjelm-Wallén har siktet inställt på detta mål. Försiktigtvis anger hon inte när målet skall uppfyllas — ””kommande år” kan ju vara både singularis och pluralis. Om hon med ”kommande år” menar singularis, är löftet naturligtvis mera värt. Som viljeinriktning är det intressant. I SIDA: s lilla 20-årsjubileumsskrift finns också ett intressant diagram, som visar att anslaget till de enskilda organisationerna länge var 1-2 90 av det bilaterala statliga biståndet. När vi fick en borgerlig regering 1976 började denna andel öka, kanske därför att det i borgerliga partier finns en större uppskattning av och kanske en större kännedom om enskilda organisationer, inte minst på missionens område. Men det är glädjande att ökningen av den procentuella andel av det bilaterala biståndet som går till enskilda organisationer fortsätter under den nya socialdemokratiska regeringsperioden. SIDA:s egen utredning visar att bistånd genom enskilda organisationer både är särskilt effektivt, särskilt väl lämpat att nå de fattigaste människorna och särskilt väl lämpat att främja demokrati och social utveckling i mottagarländerna. Även om nu riksdagsmajoriteten får köra över regeringen och bifalla ett moderat motionskrav för att de enskilda organisationerna i dag skall få de anslag som SIDA har föreslagit, är det glädjande att biståndsministern gör denna deklaration. Det visar att insikten om att missionsorganisationerna och de andra organisationerna är goda biståndskanaler vunnit gehör även i regeringen. Kapacitetshinder är dock inte alltid pengar. Besvärande är bristen på kvalificerad personal, inte minst personal med erfarenhet av biståndsarbete eller arbete i denna typ av länder. Särskilda yrkesgrupper, inte minst de som normalt i vårt land är landstingseller kommunanställda, liksom experter på jordbruk, forskning och näringsliv är bristkategorier. Svårigheter att få tjänstledigt från ordinarie arbete för biståndsarbete är en viktig flaskhals. Inte minst de kommunala arbetsgivarna borde här göra bättring. Kapacitetshindren är dock ofta störst i mottagarlandet. De enskilda organisationerna, inte minst kyrkor med lång historia i flera av de länder där de verkar, har visserligen ofta goda kontakter med systerorganisationer i mottagarlandet, och de outnyttjade reservationerna på anslaget för enskilda organisationer är negligerbara jämfört med vad som finns inom andra områden, men en svag mottagarorganisation är ett vanligt hinder för biståndsarbetets expansion. Utredningen ”Enskilda organisationers biståndskapacitet” noterar också att just biståndet genom de enskilda organisationerna många gånger är särskilt lämpat för att fträmja demokratimålet. I utredningen visas också en beredvillighet från SIDA att söka minska de byråkratiska hinder och det krångel i samarbetet som organisationerna ansett sig ha haft. Utöver det här diskuterade anslaget till enskilda organisationers verksam het måste det noteras, vilket också utskottets ordförande har påpekat Prot. 1985/86:117 tidigare, att en betydande del av bl.a. katastrofbiståndet kanaliseras via 16 april 1986 enskilda organisationer, inte minst Röda korset, Lutherhjälpen och liknande Katastrofbiståndet fyller en viktig funktion för att hjälpa de fattiga och de nödlidande i tredje världen. Erfarenheterna av att slussa en betydande del av katastrofbiståndet via de enskilda organisationerna är goda. Intressant är att den särskilde utredaren av katastrofbistånd, Sture Linnér, anger att katastrofbiståndet i större utsträckning än hittills bör slussas via enskilda organisationer och FN. Sambandet mellan katastrofbiståndets användning och naturkatastrofer och andra liknande händelser måste dock vara klart. Mera tveksamt är att använda anslagen för att ge tilläggsanslag till programländerna. Ofta medför plötsliga naturkatastrofer att det reguljära biståndsarbetet måste uppskjutas, vilket i stället snarast gör en omdisponering av medel inom landramarna för humanitärt bistånd naturlig. I fråga om programländerna bör regeln vara att möjligheterna att omdisponera medel inom landramen undersöks, innan beslut om extra katastrofbistånd fattas. Katastrofhjälpsanslaget bör användas när oförutsedda nödsituationer inträffar. Det bör finnas tillgängligt för att undsätta världens många flyktingar. Anslaget bör därför enligt vår mening endast undantagsvis få bindas upp vid mer långvariga insatser. De problem av bl.a. miljömässig karaktär som ligger bakom livsmedelskrisen i flera u-länder bör motverkas genom särskilda projekt. Dessa bör finansieras på ett mera långsiktigt och programmerat sätt än genom ingrepp i katastrofhjälpsanslaget. Tillsammans med övriga borgerliga partier har vi därför föreslagit ett särskilt anslag för miljö, markvård och energi. Långsiktiga, förebyggande projekt lämpar sig ju också för finansiering via landramarna. Herr talman! I detta sammanhang yrkar jag bifall till reservation 40. Sveriges stöd till FN:s biståndsorgan tar i anspråk nära en tredjedel av det svenska biståndet. Sverige ger ett internationellt sett stort bistånd till FN:s olika specialorgan. Detta är en konsekvens av såväl vårt lands stora uppslutning bakom FN:s målsättningar som vår strävan att värna om dessa organs verksamhet, inte minst när flera betydande bidragsgivare minskat sitt stöd. Flera av FN-organen spelar en stor roll i utvecklingsarbetet på resp. områden. UNICEF bedriver t.ex. ett mycket uppskattat arbete till hjälp för barn och föräldrar. Världsbankens betydelse som biståndsgivare har ökat i takt med att den skuldkris, som många av länderna i tredje världen hamnat i, blivit akut. De regionala utvecklingsbankerna har en stor betydelse vid främjandet av handel och ett utbyggt näringsliv i berörda länder. USA:s och Storbritanniens utträde ur UNESCO aktualiserar krav på ökad effektivitet hos flera FN-organ samt vikten av att medlemsländerna i FN-organen kan enas kring verksamheten. Inte heller Sverige bör naturligtvis okritiskt stödja FN:s organ eller andra multinationella organ om vi kan se brister i deras organisation, utan vi bör då 61 Prot. 1985/86:117 istället om möjligt använda vårt inflytande för att hjälpa till att komma till rätta med dessa brister. Också biståndsministern har understrukit detta. Herr talman! Anslagsposten ”Övriga multilaterala bidrag” föreslås denna gång få en större ökning, nämligen en ökning med 65 milj.kr., vilket innebär nästan en fördubbling av anslaget. Många internationella organisationer med för världssamfundet viktiga uppgifter får stöd genom denna anslagspost. Vi har i den moderata partimotionen särskilt pekat på UNHCR, FN:s särskilda organ för hjälp åt flyktingar. UNHCR har fått sitt reguljära bidrag höjt enligt förslag i propositionen. Vi finner ingen anledning att motsätta oss regeringsförslaget utan konstaterar dessutom med tillfredsställelse att utskottet förutsätter att UNHCR dessutom, på samma sätt som under föregående budgetår, skall komma i åtnjutande av en betydande del av de extra pengar, som anslagits under rubriken Övriga multilaterala bidrag. Den extra generalförsamling, som i maj skall hållas om Afrikas situation, kan komma att leda till krav på extra insatser för de inte minst av stora flyktingproblem drabbade afrikanska länder som hör till de fattigaste i världen. Det är då betydelsefullt att en flexibilitet finns inom svensk biståndskapacitet för extra hjälp, t.ex. via UNHCR. Till sist, herr talman: Det konkret framförda moderata kravet på en förstärkning av Röda korsets internationella kommittés reguljära budget har utskottet gått till mötes. Organisationen gör ett utomordentligt värdefullt arbete bland krigets och förtryckets offer, mot tortyr och misshandel av fångar m.m. Sverige har hittills till organisationens fasta budget lämnat ett blygsamt bidrag på 2 milj.kr. årligen. Vi moderater har föreslagit att detta räknas upp till 5 milj.kr. Utskottet konstaterar att organisationen i den krigsoch krissituation som råder i världen gör en utomordentligt viktig insats, och dess fältverksamhet får stöd från många håll, bl.a. från Sverige. Omfattningen av arbetet har ökat väsentligt under senare år utan att man har fått ökade resurser för administration och andra fasta kostnader. Utskottet utgår från att regeringen är beredd att höja bidraget till ICRC:s reguljära budget med utnyttjande av de medel som finns reserverade under Övriga multilaterala bidrag.
Herr talman! Anita Bråkenhielm försöker mycket skickligt att förklara inställningen till Nicaragua genom att ge sken av att moderaterna vill dra ner på landramen men ii stället ge stöd via BITS. Medan Anita Bråkenhielm talat har jag haft tid att läsa reservationen, och jag kan inte se annat än att den går ut på att man vill både dra ned landramen och ändra inriktningen på biståndet till Nicaragua. Det som är bra är det inte mycket att orda om, säger Anita Bråkenhielm, utan det är bristerna som måste påpekas. Därför talar moderaterna inte om att Nicaragua har lyckats med den sociala utjämningen utan kritiserar i stället den demokratiska utvecklingen. Om det är någonting som inte är bra i ett programland finns det, som jag ser det, två vägar att gå. Antingen drar man ned biståndet och ger därmed programlandet en knäpp på näsan för att det inte lyckats med det som man tycker att det borde ha lyckats med, eller också försöker man inrikta biståndet så att man undanröjer bristerna. Om det enligt moderaternas uppfattning är så att den demokratiska utvecklingen i Nicaragua inte är lycklig, skulle jag vilja fråga: På vilket sätt skulle en omläggning av biståndet till att gå via BITS främja just den demokratiska utvecklingen i Nicaragua?
Herr talman! Maj-Lis Lööw ger mig ju själv ett tips om hur man kan bete sig för att förbättra utvecklingen i demokratisk riktning. Ett sätt är att ge regeringen en knäpp på näsan, säger hon. Det är klart att om regeringen i Nicaragua inte har motsvarat de högt ställda förväntningar vi hade på den nya regimen när det gäller demokratin, så finns det ett sätt för oss att visa detta genom att säga: Nu får ni inte så mycket bistånd via landramen, men om det finns företag eller organisationer i ert land som kan visa upp stora projekt som passar för vår verksamhet via BITS, så O.K., då kan ni få pengar den vägen i stället. Märk väl, Maj-Lis Lööw, att vi inte har föreslagit en landram på noll till Nicaragua. Det finns väldigt mycket kvar där som skulle kunna användas för att utveckla landet i en demokratisk riktning. Senaste nytt från Nicaragua: Sandinistregeringen har stängt ett katolskt bokförlag. Ett sätt att främja en demokratisk utveckling i landet skulle kunna vara att, t.ex. som folkpartiet föreslog, via humanitärt bistånd, som ju också finns avdelat för Mellanamerika, t.ex. ge pengar till detta katolska bokförlag så att det kan öppna igen — om nu regeringen tillåter det. Man kan ge stöd till oberoende press, ge stöd till enskilda, till organisationer och till dem som vill verka i en pluralistisk riktning. Det finns många vägar.

Ett land i inbördeskrig har alldeles speciella svårigheter att fullständigt garantera demokratiska frioch rättigheter och yttrandefrihet. Det är också mycket svårt att få en ekonomisk tillväxt, även om landet har goda förutsättningar för det. Man kan inte utnyttja den ekonomiska tillväxt och den BNP man har för en välfärdspolitik utan får i stället ägna resurserna åt krigsansträngningar.
Herr talman! Jo, den tanken har fallit mig in. Men också en annan tanke har fallit mig in, nämligen att det kanske hade varit svårare att utverka stöd för den rebellrörelse som underhåller inbördeskriget i Nicaragua, om den sittande regimen hade visat större vilja att utveckla landet i demokratisk riktning. Problemet är alltså dubbelsidigt.

Herr talman! Vid flera tillfällen, senast för någon månad sedan, har jag här i kammaren talat om situationen i Afghanistan. Att jag i dag därför avstår från att närmare beröra detta viktiga område beror inte på ointresse, utan på den stora uppslutningen i utrikesutskottet kring den humanitära hjälpen till Afghanistan och detta lands, av stormakten Sovjetunionen, pinade befolkning. Vi är också helt eniga i vårt fördömande av Sovjetunionens mot folkrätten stridande ockupation av landet. I stället för att ägna mig åt Afghanistan skall jag kommentera de reservationer som rör asiatiska länder, och då i första hand Vietnam.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 Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Bombningar är ett illdåd — och det gäller oavsett var eller under vilka omständigheter de sker. I början av 1970-talet utsatte stormakten USA det fattiga och underutvecklade Vietnam för omfattande bombangrepp. Landet användes av stormakten också som ett gigantiskt experimentfält för kemisk krigföring. Stora delar av Vietnams skogar avlövades. Ett sönderbombat, söndertrasat och sönderfrätt u-land lämnades sedan åt ett ovisst öde av den angripande stormakten. Någon hjälp till utveckling stod, trots löften därom, inte att få från det hållet. Detta är en inte oväsentlig del av bakgrunden till att Sverige i dag lämnar bistånd till Vietnam. Ett nästan oöverskådligt återuppbyggnadsarbete erfordrades efter stormaktens skoningslösa framfart. Detta arbete är inte på långa vägar avslutat. Det svenska biståndet är varken regimorienterat eller kravlöst, som moderaternas företrädare har hävdat tidigare i denna debatt. Över huvud taget är ”regimorienterat” ett totalt malplacerat ord i detta sammanhang. Det är sannerligen inte av omsorg om den vietnamesiska regimen som vi lämnar ett förhållandevis stort svenskt utvecklingsbistånd till Vietnam. Det är Vietnams barn, Vietnams kvinnor och Vietnams fattiga som kommer i åtnjutande av den svenska hjälpen. Landet bygger i ett stort skogsprojekt — Vinh Phu — med svenskt bistånd upp en egen försörjningsbas av skogsprodukter. Det ger också arbete åt många vietnamesiska män och kvinnor. I pappersfabriken Bai Bang — också den uppförd med svenska biståndsmedel — tillverkas papperet till merparten av de vietnamesiska barnens skolböcker. Papper och skolböcker är stora bristvaror i Vietnam. I Olof Palme-sjukhuset och andra med hjälp av svenskt bistånd uppförda sjukvårdsinrättningar får män och kvinnor, barn och gamla en ständigt bättre sjukvård. Hälsotillståndet i landet har undergått en kraftig förbättring Om vi nu skulle följa de borgerliga förslagen och avveckla stödet till 16 april 1986 Vietnam så skulle detta med förödande kraft drabba barnen, det skulle drabba kvinnorna och det skulle drabba de fattiga. En sådan avveckling skulle sannolikt också öka Vietnams redan stora beroende av Sovjetunionen och andra öststater och försvåra landets möjligheter att hävda sin självständighet och sitt oberoende. Ju bredare kontaktyta Vietnam kan upprätthålla i det internationella umgänget, desto större blir givetvis förutsättningarna för landet att utvecklas i demokratisk riktning. Den demokratiska och pluralistiska utveckling som de borgerliga partierna säger sig eftersträva uppnås knappast genom avveckling av ett bistånd som på en del strategiskt viktiga områden är av grundläggande betydelse för landets framtid. Tvärtom — det demokratimål som i fallet Vietnam i dag kan förefalla avlägset blir sannolikt ouppnåeligt om humanitär hjälp avvecklas och viktiga uppbyggnadsinsatser avbrytes. : Herr talman! De borgerligas och särskilt då moderaternas omsorg om demokratin i fattiga och underutvecklade länder som t.ex. Vietnam visar sig vid närmare besiktning vara en kvarnsten om halsen på dessa länder. Vietnam är förvisso ingen demokrati. Landet har gjort sig skyldigt till kränkning av mänskliga rättigheter och ockuperar sedan flera år ett grannland, något som står i klar strid med folkrätten. Detta är självfallet helt oacceptabelt och har i flera sammanhang inte minst i FN blivit föremål för stark och omfattande kritik från svensk sida. Men en viktig förutsättning för ett vietnamesiskt återtåg från Kampuchea torde ändå vara en öppen dialog med både alliansfria och västorienterade länder. I fjolårets biståndsdebatt togs vissa missförhållanden i skogsprojektet Vinh Phu från moderat håll till intäkt för att vi skulle avbryta utvecklingssamarbetet med Vietnam. Sverige reagerade kraftfullt och konsekvent mot rådande missförhållanden och uppställde också vissa villkor för ett fortsatt svenskt stöd till projektet. Vi har nu fått rapporter som klart och entydigt visar att förhållandena för skogsarbetarna i Vinh Phu har genomgått en avsevärd förbättring. Sålunda har arbetarna fått inte obetydliga reallönehöjningar, semestern har fördubblats och även i andra avseenden har det blivit väsentligt förbättrade arbetsoch levnadsvillkor i Vinh Phu. Självfallet återstår ännu mycket att göra, och vi bevakar noggrant utvecklingen i projektet från svensk sida. När det kom dåliga nyheter från Vietnam och Vinh Phu i fjol, då ringde moderaterna hejdlöst i stormklockan. När förhållandena nu i väsentliga avseenden blivit bättre, blir det inte ens en anteckning i marginalen från moderaternas sida. Herr talman! Det finns anledning att slå vakt om vårt nuvarande bistånd till Vietnam, och vi stöder därför regeringens förslag om en anslagsnivå på 300 milj.kr. för nästa budgetår. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 21, 22, 23 och 24. 67 Biståndet till Indien har under senare år alltmer inriktats på stöd till de mest eftersatta grupperna på landsbygden. Utjämningsmålet har därmed getts ökad tonvikt i samarbetet. Utbetalningsläget har förbättrats och tidigare reservationer minskat. Därför anser vi att den av regeringen föreslagna landramen för Indien är väl avvägd, och jag yrkar avslag på reservationerna 27 och 28. Vpk kräver i reservation 29 höjd landram för Laos med 5 miljoner i förhållande till regeringens förslag. Det kan i och för sig sägas vara ett behjärtansvärt förslag. Men eftersom reservationen för Laos vid ingången av budgetåret 1985/86 uppgick till cirka hälften av landramen och planeringsläget rörande biståndet under det närmaste året är något osäkert, anser vi att föreslagen medelsram på 70 miljoner är rimlig. Jag yrkar därför avslag på reservation 29. Låt mig i korthet något kommentera vpk-reservationerna 41 och 42 om stöd till befrielserörelsen FRETILIN i Östra Timor och Sveriges observatörskap i Intergovernmental Group on Indonesia, IGGI. Sverige har lämnat ett betydande humanitärt bistånd till Östra Timor. Det har kanaliserats genom svenska och internationella Röda korset, ICRC. På senare tid har inga bidrag utgått, eftersom ICRC har saknat möjligheter att genomföra humanitära insatser på rimliga villkor. ICRC har dock undersökt möjligheterna att återuppta verksamheten, och det ser ut som om den på nytt skall kunna komma i gång. Om så blir fallet finns det på svensk sida en beredskap att lämna fortsatt humanitärt stöd till Östra Timors befolkning. Däremot anser vi inte att direkt stöd skall utgå till befrielserörelsen FRETILIN. Vi vidhåller den praxis som vi under lång tid har tillämpat, nämligen att direkta bidrag till befrielserörelser endast bör utgå om FN:s generalförsamling i en resolution med svensk anslutning uttalat sig till förmån för sådant stöd. Så är inte fallet vad gäller FRETILIN. Därför yrkar jag avslag på reservation 41. Vad slutligen gäller IGGI, deltar Sverige som observatör i denna sammanslutning sedan 1981. Vårt deltagande betingas inte av biståndspolitiska skäl, vilket det än en gång finns anledning att kraftigt understryka. Det är av handelspolitiskt intresse som vi deltar i detta informationsutbyte, som inte innebär några som helst förpliktelser i något avseende från svensk sida. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 42 och i övrigt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vill något kommentera Bengt Silfverstrands uttalande att det svenska biståndet till Vietnam var dikterat av omsorg om kvinnor och barn. Till stor del är det nuvarande svenska biståndet till Vietnam dikterat av omsorg om ett svenskt statusprojekt, Bai Bang. Att bygga stora pappersbruk var vi bra på här i Sverige, men att driva ens ett litet pappersbruk var man inte bra på i Vietnam. Jag vill citera litet ur den av mig tidigare nämnda SIDA:s jubileumsskrift. Här finns ett kapitel som heter ”Bai Bang — en nyttig läxa”. En rubrik lyder: ”Litet för Sverige, för stort i Vietnam?” I rapporten står följande: Prot. 1985/86:117 ”Projektet har hittills kostat Sverige ca två miljarder kronor. — — — Frågan 16 april 1986 om dessa pengar hade kunnat användas bättre för att åstadkomma utveckling Sv 2 x a 2 a Internationellt i Vietnam på andra sätt har ställts många gånger. Det finns inget absolut svar kli på den. Håller man sig till det som går att mäta med ekonomiska mått, finns uEVecktingssgrnar berg m.m. det troligen flera andra områden där pengarna skulle kunnat användas mer effektivt.” Detta ligger bakom en hel del av vår kritik mot Vietnambiståndet. Bengt Silfverstrand tar som ytterligare intäkt för omsorgen om barnen att papperet från Bai Bang går till barnens skolböcker.

Herr talman! Jag vill svara på Bengt Silfverstrands kommentarer om folkpartiet och Vietnam. Folkpartiet anser att ett programlandsåtagande inte på något sätt är en evig sak, som alltså aldrig har en ände i tiden. Det är mycket viktigt att kontinuerligt utvärdera biståndspolitiken och ompröva den. Kan våra pengar användas på ett bättre sätt än i dag? Vi anser att tiden nu är mogen att inleda en avveckling av biståndet till Vietnam. Skälen är huvudsakligen biståndspolitiska. Vi tror inte att de biståndspolitiska målen i tillräckligt hög grad kan uppfyllas. Det finns andra områden som kan göra bättre bruk av svenska biståndspengar. Biståndspolitiken får aldrig bli så stel att man vägrar att avveckla ett programland bara med motiveringen att landet en gång har blivit ett programland.
Herr talman! Det är möjligt att Bai Bang är en läxa. Vi har säkert på många olika sätt tagit lärdom av detta projekt. I ett kort perspektiv kunde det vara billigare att köpa skolböcker i Västeuropa, men det är inte den typen av hjälp vi skall ge utvecklingsländerna. I stället skall vi se till att vi kan skapa produktionsresurser som gör det möjligt för utvecklingsländerna att på längre sikt själva klara sin försörjning. Det börjar fungera allt bättre i Bai Bang. Väldigt många kvinnor får arbete både i pappersfabriken och i det skogsprojekt som jag tidigare talade om. När man i dagens debatt på olika sätt har talat sig varm för kvinnor — och jag delar de uppfattningar som här har framförts — måste det väl också gälla kvinnorna i Vietnam. Annars för vi en underlig biståndspolitik. Helt kort till Maria Leissner. Det är alldeles riktigt att det kan finnas anledning att ompröva svenskt bistånd. I vissa situationer kan det kanske också bli nödvändigt att upprätta avvecklingsplaner, men vi har inga biståndsländer i dag där detta skulle vara en förnuftig politik. Behoven kvarstår i Vietnam. De är många. Hjälpen går till kvinnor och barn och till de fattiga. Låt oss därför vara solidariska med människorna i Vietnam och fortsätta det svenska stödet. Vi har emellertid genomfört en förändring. I fjol 69 Prot.